Herr talman! Jag tror inte att jag sade ''som vanligt'', men gjorde jag det får jag väl stå för det. Men det var inte det som var poängen. Vad jag försökte säga var att i en budget på drygt två och en halv miljard innebär inte ett tillägg på 10 miljoner någon större förändring. Vi är då nere på detaljnivå; det är ett belopp som ryms inom felmarginalen. Bl.a. av det skälet tycker jag att det är fullt tillräckligt med det som regeringen har föreslagit. Det handlar om att använda de pengar som finns på det bästa sättet och till de mest prioriterade områdena, och det finns det möjligheter till.
Herr talman! Bara en helt kort replik. Det är naturligtvis alltid en poäng att säga att det är fråga om ett anslag på två och en halv miljard och att 10 miljoner då inte har någon betydelse. Men för ett eller annat år sedan tillförde regeringen litet extra pengar på domstolsområdet -- det handlade kanske om 20 eller 30 miljoner kronor -- och det ansågs vara en väldigt kraftfull insats för att förbättra arbetsläget för domstolarna. Även om 10 miljoner är ett något lägre belopp är även det betydelsefullt för att förbättra arbetsläget, om kampen mot ekobrottsligheten blir framgångsrik så att måltillströmningen ökar.
Herr talman! Göran Magnusson säger att det alltid är en poäng att tala om stora anslag. Jag skulle snarare vilja påstå att det är ungefär lika poänglöst som att föreslå ett tillägg på 10 miljoner.

Värderade talman! I detta betänkande behandlas bl.a. sammansättningen av Domstolsverkets styrelse. I det ärendet har Bengt Rosén och jag i en motion föreslagit att Domstolsverkets styrelse skall ombildas till en rådgivande nämnd. Där skall representanter för domarkåren, kanslipersonalen och Advokatsamfundet samt externa administrativa experter ingå. Jag yrkar bifall till motion 1993/94:Ju407. Skälet till att vi har dristat oss att föreslå detta är att vi tycker att den utformning som Domstolsverkets styrelse fick efter det senaste riksdagsbeslutet är sådan att det knappast finns någon anledning att ha kvar styrelsen i den gamla bemärkelsen. Det vore bättre att ombilda Domstolsverket till ett ''enrådsverk'', där beslutsfunktionerna övertas av generaldirektören. Enligt verksförordningen har Domstolverkets styrelse några få beslutsbefogenheter. Man kan lämna budgetförslag, fastställa vissa taxor och i vissa fall avge yttranden. Men dessa beslutsbefogenheter kan utan nackdel överlämnas till generaldirektören. Vi tycker att det vore en poäng om man i stället utnyttjade kapacitet från en styrelsegrupp, att det i stället blir en rådgivande nämnd. Det vore en poäng att det däri ingår en övervägande andel domare men också kanslipersonal och representanter för Advokatsamfundet. Detta stämmer också ganska bra med förslaget från Man kan undra varför jag vill yrka bifall till denna motion när justitieutskottet har avstyrkt den, men jag tycker att det är intressant att i hela riksdagen pröva hur stödet för en sådan förändring är. Det finns i detta betänkande också ett avsnitt om domstolsväsendets tjänsteförslagsnämnd. Även i denna fråga har Bengt Rosén och jag i en motion kommit med ett annorlunda förslag jämfört med propositionen, nämligen att kanslipersonal skall ingå i domstolsväsendets tjänsteförslagsnämnd. Vi tycker att det är ganska märkligt att man i den tid som vi nu lever i, med så mycket tal om jämställdhet, inte ser till att representanter för den yrkesgrupp som utgör 60 % av de anställda inom domstolsväsendet får vara med i en tjänsteförslagsnämnd. Därför tycker vi att man skall se till att regeringens förslag ändras i detta stycke. Bengt Roséns och min motion sammanfaller med det som står i reservation 3 i detta betänkande. Därför duger det bra för mig att i denna fråga yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! I kväll skall vi behandla jordbruksutskottets betänkande nr 19. Det heter Med sikte på hållbar utveckling. Det tar upp regeringens proposition 111. Den har samma namn men också ett tillägg: Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling -- UNCED. UNCED är den engelska förkortningen. Vi har väckt en socialdemokratisk motion med anledning av denna proposition. Den har av olika skäl placerats under den allmänna motionstiden, men det är alltså en motion som avser just den här propositionen. Detta är den tredje debatten vi har om UNCED. Intresset tycks avta för varje gång. Det är få personer här i kammaren just nu. Jag kan notera att det är få debattörer från jordbruksutskottet. Det beklagar jag. Sammanfattningsvis kan man säga att Riomötet och hela UNCED-processen naturligtvis var en framgång. När jag var i FN i höstas talades det oerhört mycket om UNCED och RIO-mötet. Det var på mångas läppar. Man hänvisar ofta till begreppet ''hållbar utveckling''. Jag bedömer att konferensen verkligen har satt sig -- om man kan uttrycka sig så -- internationellt. Det har den också i stor utsträckning gjort här hemma. Framför allt i kommunerna kan man lägga märke till att det faktiskt talas om ett så knepigt begrepp som Jag var i Motala i går. Den kommunen arbetar mycket aktivt med detta. Min egen kommun, Marks kommun, har kommit mycket långt och arbetar intensivt med att försöka forma en lokal Agenda 21, som ju Riomötet uppmanade att man skulle göra. Ungdomsorganisationen Q 2000 och många andra folkrörelser är engagerade. Jag tror att orsaken till detta är det helhetsperspektiv som mötet hade i fråga om miljö och utveckling. Man har verkligen ansträngt sig i processen för att också få en lokal förankring. Jag vill ta tillfället i akt att också harangera regeringen för ett mycket aktivt informationsarbete när det gäller att engagera kommunerna i detta arbete. Det är mycket positivt. Om man ser till sakfrågorna här hemma finns det naturligtvis en hel del positivt att säga. Många frågor har tagits upp i samband med RIO-mötet, men det finns också mycket som man har anledning att undra över. Jag talar då om det nationella perspektivet. Från regeringen flödar informationen, orden och begreppen, men vi märker ofta att detta är mycket bristfälligt genomtänkt när det når ut till verkligheten. Det ser vi i rapporter från många olika håll. Vi kan se det när det t.ex. gäller kretsloppspropositionens hantering. Vi kan se det när det gäller propositionen om biologisk mångfald och i flera andra propositioner. Orden är som sagt många. Men hur är det med handlingen, och hur ser verkligheten ut? Jag vågar påstå att en närmare granskning visar att orden säger en sak och handlingen något annat. Vilka är resultaten? Vi kan börja med att ta upp att regeringen i UNCED-skrivelsen hösten 1992 lovade att den proposition som skulle följa på den skrivelsen skulle innehålla en serie konkreta åtgärder. Men så blev det inte. Den proposition som vi nu skall debattera innehåller en samling principer, riktlinjer och bedömningar. Det stämmer inte. Man kan redan här ställa frågan: Kan man lita på regeringen? Ändå har denna proposition -- som rimligen borde vara en skrivelse -- en titel som handlar om genomförande av beslut. Det finns inte mycket till genomförande i propositionen. Vi kan litet mer konkret gå in på olika områden som har anknytning till Rioprocessen. Låt oss titta på klimatkonventionen! Regeringen har i alla de propositioner som har kommit, som jag har kunnat upptäcka i alla fall, missat att påpeka att målsättningen att få ner koldioxidutsläppen till 1990 års nivåer år 2000 också innefattar att vi därefter skall minska utsläppen. Det är angeläget, och det har vi tidigare varit överens om. Det finns aldrig med. Detta får vi påpeka varje gång i utskottet. Det finns många vackra ord i anslutning till klimatkonventionen, men hur är det med skatterna på exempelvis energin? Hur är det med koldioxidskatten? Regeringen drev våren 1992, efter en utredning, igenom att koldioxidskatten skulle sänkas. Regeringen erkänner själv att det har blivit en ökad oljeanvändning och att det har blivit en hämmad introduktion av biobränslen. Verkligheten är inte så vacker som orden. Socialdemokraterna sade nej till det förslaget. Vi argumenterade för en bibehållen koldioxidskatt med 25 öre per kilo samt ett tak för att skydda den mest energikrävande industrin, så att inte den skulle behöva flytta utomlands till följd av denna skattekonstruktion. Nu gör Olof Johansson, miljöministern, ett utspel om höjda koldioxidskatter. Det gör han tydligen inför valrörelsen. Varför detta hattande? Det är svårt att förstå. Står inte Centerpartiet och regeringen för sina tidigare beslut? När kommer regeringens nya förslag om det här? När får vi en chans att behandla förslaget om en höjning av koldioxidskatten i riksdagen? Man kan också fråga varför Socialdemokraternas förslag inte godtogs vid den förra behandlingen. Det innebar en högre koldioxidskatt. Det hade medfört en budgetförstärkning som var 2 miljarder kronor större än med regeringens förslag. Man måste ställa frågan: Kan man lita på regeringen? Kan man lita på Centerpartiet? I klimatpropositionen talade regeringen om att man skulle införa en koldioxidskatt på elkraft. Men det har bara lett till en utredning, och ännu har det inte kommit några förslag. Det är vackra ord. Men hur blir det i verkligheten? I den här UNCED-propositionen talar man om att miljökonsekvensbeskrivningar skall bli en allmän regel i propositioner. Strax därefter lägger regeringen fram en proposition om avreglering av elmarknaden. Där saknas varje form av miljökonsekvensbeskrivning. Kan man lita på regeringen? I samma proposition säger regeringen att det skall läggas fram en samlad och skärpt miljölagstiftning. Den skall bli effektivare och lättare att överblicka och tillämpa. Vad händer? Jo, vi får separata propositioner för genteknik och strandskydd, för att ta de senaste exemplen. Regeringen säger en sak och handlar på ett annat sätt. Man har talat mycket vackert om skatteväxling och miljöskatter. Det skulle bli ett genombrott i finansplanen. Men det har bara blivit ett utredningsuppdrag trots att det redan har gjorts många, många utredningar. Hur är det med miljöskatterna? Jag tror inte att en enda miljöskatt har höjts under den borgerliga regeringens tid till skillnad från under den socialdemokratiska regeringen. Man talar vitt och brett om miljöskatter. Hur är det i verkligheten? Kan vi lita på regeringen den här gången? Man har också talat om att man skall förbjuda blyad bensin. Redan förra året föreslog vi detta. Nu först tycks regeringen få ändan ur vagnen och komma med ett förslag. I verkligheten har vi dock inte sett något resultat. Skall vi ta det på allvar denna gång? Det har utlovats en redovisning av 500 miljoner kronor till Östeuropa. Jag har själv arbetat med frågan i utrikesutskottet. Vi har ännu inte sett någon redovisning från regeringens sida. När kommer den redovisningen? I många sammanhang har man talat om att miljön i jordbruket skall bli bättre. I detta betänkande citeras propositionen där man talar om jordbrukets enorma betydelse för t.ex. produktion av etanol och andra produkter som sedan kan användas i Miljösverige. Men det sägs inte ett enda ord om en miljövänlig jordbruksproduktion. I stället vill man ta bort prisregleringsavgifterna, och vi skall få billigare bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det får naturligtvis en negativ miljöeffekt. Det sägs vackra ord om jordbruket, men verkligheten ser helt annorlunda ut. Vi kan tala om det ekologiska jordbruket. Centerpartiet och en hel del andra partier har inte intresserat sig särskilt mycket för det tidigare. Nu börjar man dock prata om det ekologiska jordbruket. Man går så långt i propositionen att man säger att det är strategiskt. Att man använder ordet ''strategiskt'' innebär att det är otroligt viktigt. Nu har man lyckats samla sig till en satsning på totalt -- om jag har räknat rätt -- 20 miljoner kronor. I vår motion har vi föreslagit 50 miljoner kronor till det ekologiska jordbruket. Detta har länge varit en mycket viktig linje i socialdemokratisk jordbrukspolitik. Därmed har jag inte sagt att vi inte har någon skuld i att det här inte har introducerats mycket tidigare. Det har vi säkert. Men när regeringen talar så vackert om att det ekologiska jordbruket skall införas och vi sedan aldrig får se något resultat så blir frågan: Kan man lita på den här regeringen? Vi kan ta den biologiska mångfalden i skogsbruket som exempel. Man sade med mycket vackra ord att produktions och miljömål skall likställas. Det är fantastiskt fina tankar. Vem som helst kan sluta upp kring detta. Vilka medel har man då anvisat? Man har faktiskt inte anvisat några medel. Det här skall genomföras frivilligt av markägarna. Jag undrar hur många som tror att detta på frivillig väg kommer att genomföras så att vi i verkligheten kan likställa dessa båda mål. Socialdemokraterna har föreslagit att vi skall ha en naturvårdsavgift och vissa miljöregleringar. Den här naturvårdsavgiften skall också användas för att betala reservat. Moderaterna och Centerpartiet -- de båda markägarpartierna -- tycker inte att näringen själv skall stå för sådant utan att skattebetalarna skall göra det. När det däremot gäller industrins utsläpp av olika slag och därmed förknippade kostnader för miljön passar det inte längre. Då skall industrin stå för kostnaderna. Men detta skall inte gälla jordbruket. Det är en märklig verklighet, och orden är märkliga i det sammanhanget. Begreppet kretsloppet är pedagogiskt och bra. Men när man skall genomföra det blir det krångligt och svårt att hänga med. Många kommuner protesterar. Det är illa genomtänkt, och man har inte sett till hur det skall fungera i verkligheten. I UNCED-propositionen talas det också om att man skall öka sysselsättningen genom att använda miljöåtgärder. Hur ser det ut i verkligheten? Jag har inte sett att regeringen på någon enda punkt har arbetat med miljön som argument för att öka sysselsättningen eller för att lösa problemen med arbetslösheten. Vi Socialdemokrater har i vår partimotion föreslagit 660 miljoner kronor till Naturvårdsverket för att man skall kunna skaffa fram gröna jobb. Centerpartiet talar. Men var finns handlingen? Hela den proposition som det här betänkandet utgår ifrån är mycket allmänt hållen. Det finns ytterst litet av konkretion i den. Det finns därför anledning att med dessa exempel rikta allvarlig kritik mot regeringen på denna punkt. Till betänkandet har vi fogat några reservationer. Jag vill börja med att behandla reservation nr 2. Med det upplägg som propositionen har kan vi inte ställa upp på och godkänna den huvudsakliga inriktningen av arbetet med att genomföra Riobesluten i Sverige. Propositionen är alldeles för allmänt hållen. Den saknar konkretion, och stämmer inte med vad man lovade hösten 1992. Vi vill se konkretare mål, konkretare strategi och medel som visar att man kan uppnå målen. Därför är vårt förslag att regeringen måste återkomma med det man hösten 1992 lovade att man skulle redovisa -- ett konkretare förslag. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation nr 2. Reservation nr 4 är en parallell till reservation nr 2. Reservation nr 4 handlar om förslaget att godkänna den huvudsakliga inriktningen av den svenska strategin för det globala samarbetet för hållbar utveckling. Regeringen har begränsat sig till ordet ''strategi''. Även i det här fallet är skrivningen i propositionen mycket allmän. Det finns många krav på utredningar men väldigt litet av konkretion. Det stämmer inte heller med de löften som man gav hösten 1992. Vi har samma krav i det här fallet. Regeringen måste återkomma med det som man en gång har lovat att man skulle presentera. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Reservation nr 1 rör en mängd konkreta punkter. Eftersom tiden har runnit i väg skall jag begränsa mig till framför allt en punkt. Vi står fast vid kravet på en kommission som skall följa upp Rioprocessen. Det har vi gjort hela tiden. Miljöministern har lovat att återkomma och att man skall tänka på förslaget. Tro det den som vill. I propositionen sägs att man kanske kan ta upp den här idén senare. Man måste naturligtvis ställa sig frågan om man kan lita på Centerpartiet. Nu har vi stöd av en remissopinion, inte minst från utlandet. Det framgår av det material som ambassaderna har skickat in att det är mycket vanligt med en sådan kommission. Vi kräver nu i vår reservation att vi skall få en kommission. Vi har också en del andra krav. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. För att spara på kammarens tid vid voteringen i morgon yrkar jag inte bifall till reservation nr 3. Reservationen handlar om koldioxidutsläpp, en konvention om spridning av spårämnen m.m. Vi står naturligtvis bakom den reservationen även om jag inte yrkar bifall till den här.

Herr talman! De svåra miljöproblemen är globala till sin karaktär. Därför är det nödvändigt med ett internationellt samarbete för att lösa dem. Sverige har konsekvent genom åren kraftfullt och lyckosamt agerat för att Förenta Nationerna i ökande grad skall engagera sig i miljöfrågorna. För miljöns skull bör Sverige dessutom bli medlem i EU så att vi även kan påverka det viktiga europeiska miljöarbetet. Sverige har spelat en hedersam roll för FN:s miljökonferenser i Stockholm 1972 och i Rio de Riodeklarationen och ett handlingsprogram för det 21:a århundradet, den s.k. Agenda 21. I Rio undertecknades också två konventioner, nämligen om biologisk mångfald och om klimat samt antogs skogsprinciper. I dag behandlar vi regeringens strategi för det fortsatta arbetet med att förverkliga målet om en hållbar utveckling. Den utgår från Riodeklarationen och Agenda 21. Tidigare har riksdagen behandlat frågor om kretsloppsanpassning, klimat, biologisk mångfald och skogspolitik. Regeringen bereder vidare frågor om bl.a. miljöbalken och miljöskulden. Regeringen vill stödja kommunerna i arbetet med att utarbeta lokala handlingsprogram för en hållbar utveckling, s.k. lokala Agenda 21. Regeringen kommer också att se till att miljökonsekvensbeskrivningar görs systematiskt och konsekvent i större utsträckning än hittills. För att den skall ge en bra överblick över miljöarbetets inriktning är propositionen allmänt hållen och innehåller inga konkreta förslag till ställningstaganden i riksdagen. Propositionen ger en bra inriktning i det fortsatta arbetet. Som representant för Folkpartiet liberalerna gläder det mig särskilt att man har betonat betydelsen av ekonomiska styrmedel, miljörelaterade skatter och skatteväxling. Vi liberaler har i många år varit pådrivande för införande av miljöavgifter. Redan 1968 motionerade folkpartisten Sören Norrby om detta, och vi fick under det första decenniet mycken kritik. Numera har idéerna dock accepterats av övriga partier. Tyvärr har vi förlorat värdefulla år, men opinionsbildning för radikalt nytänkande tar tid. Nu skall vi ta itu med bl.a. skatteväxlingen. Siktet är alltså inställt på en långsiktig och hållbar utveckling, som kan uppnås med en förbättrad resurshushållning och förändrad livsstil. Herr talman! Arbetet är alltså på gång på många fronter. Berndt Ekholm tar upp många frågor som behandlats i andra utskott och i andra sammanhang. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att gå in på de konkreta frågor som Berndt Ekholm räknade upp. Det finns en lista över olika miljöavgifter på s. 28 i propositionen. Jag skulle vilja fråga om Berndt Ekholm verkligen med utgångspunkt från sitt internationella arbete skulle kunna påstå att det finns länder som har infört fler miljöavgifter är Sverige. Jag tror att vi har kommit ganska långt. Det gäller faktiskt också att gå i takt med andra länder. Berndt Ekholm tar upp frågan om en kommission behöver tillsättas. Jag gör den bedömningen att någon kommission inte behövs. Jag vet faktiskt inte vad miljöministern har sagt i tidigare sammanhang. Jag är tveksam till att han skulle ha utlovat en kommission. Det är möjligt att han har sagt att man kan överväga en i framtiden. Det kan man naturligtvis göra och se om det kan var lämpligt i ett framtida sammanhang. Men regeringskansliet arbetar med dessa frågor. Vi har även Miljövårdsberedningen inom regeringskansliet som har till uppgift att fungera som idéspruta -- som det efterlystes här -- för att stimulera utvecklingen. Vad som framför allt är viktigt är att man stimulerar arbetet med lokala Agend 21. Det har regeringen lagt stor vikt vid. Det är viktigt när det gäller miljöfrågor att få miljötänkandet att tränga igenom. Miljöfrågorna är till sin karaktär rätt speciella. De slår igenom i hela samhället. Därför kan man inte bara behandla dem som en ren sektorsfråga. Jag tror att det egentligen råder rätt stor enighet om riktlinjerna i propositionen. Jag uppfattar egentligen många av reservationerna som onödiga, reservationer för reserverandets egen skull. Vi närmar oss ett val, och då markerar man med reservationer. Jag vill också erinra om att regeringen i alla sammanhang framhållit att miljöfrågorna är en av regeringens fyra huvudfrågor. Vid sidan av frågorna om ekonomin, välfärden och Sveriges Europapolitik är miljön alltså en huvudfråga för regeringen. Detta har till konsekvens att den slår igenom i olika sammanhang och kommer upp till diskussion i många olika utskott. Miljöfrågorna är alltför viktiga för att drabbas av partitaktiska manövrer inför valet. Jag hoppas att vi kan diskutera miljöpolitiken på ett sakligt sätt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! När det gäller frågan om miljöavgifter vill jag säga att det naturligtvis är självklart för oss socialdemokrater att särskilt observera den mot bakgrund av vad de borgerliga partierna sade i oppositionsställning och när de gick in i valet. Då skulle det bli marknadsekonomi i miljöpolitiken. Man skulle införa miljöavgifter och miljöskatter. Sedan har vi kunnat observera att regeringen inte på en enda punkt kunnat samla sig förrän nu i slutskedet, precis som Lennart Fremlig erkänner, om att tillsätta en utredning. Egentligen är frågan ganska väl utredd sedan tidigare. Ni har i stället sänkt avgifter på olika punkter -- koldioxidskatten, prisregleringsavgiften på bekämpningsmedel. Regeringen för en politik som går precis tvärtemot vad man sade tidigare. Då måste man kunna ställa frågan: Kan man lita på en regering som säger en sak och handlar på ett annat sätt? Vad har vi nu för garantier för att det kommer att hända någonting med utredningen? Den frågan måste jag få lov att ställa till Fremling. I frågan om kommissionen svävar även majoriteten hela tiden på målet hur man skall hantera den. Miljöministern gör det. Nu ser jag i betänkandet att utskottet gör det. Det står i betänkandet som svar på det socialdemokratiska kravet: ''Senare, när arbetet fortskridit ytterligare, kan det finnas anledning att överväga tillskapandet av en särskild kommission för det fortsatta uppföljningsarbetet.'' Det är tredje eller fjärde gången detta sägs. Kan ni inte i de borgerliga partierna någon gång bestämma hur ni vill ha det. Det är bättre att ni säger rakt nej, då vet vi det, i stället att för att hela tiden glida på det här sättet. Jag kan inte annat än fråga: Kan man lita på er? Det verkar inte så. När det gäller att diskutera miljöpolitik på ett sakligt sätt tycker jag knappast att vi socialdemokrater kan beskyllas för att inte göra det. Däremot måste man rikta en och annan fråga till den borgerliga regeringen. Jag glömmer aldrig när Dan Ericsson från kds -- ett av regeringspartierna -- sade att man ville ha samverkan i miljöpolitiken. Men vi har inte sett tillstymmelse till samverkan, trots att vi på olika sätt har markerat vikten av gemensamma tag i miljöpolitiken. Regeringen har hela tiden puttat bort oss. Kommissionen är ett exempel, men det finns fler.
Herr talman! Berndt Ekholm säger att det inte skett några höjningar på miljöavgiftssidan. Då vill jag erinra om att trafiken naturligtvis ger stora miljöskador. Vi hade ett förslag om att indexera bensinskatten. Där ställde inte socialdemokraterna upp för att rösta för regeringens förslag. Det fick till följd att förslaget inte kunde genomföras. Det här är ett exempel på att regeringen hade velat gå längre än vad sedan riksdagen ville göra med hjälp av socialdemokrater, Vänsterpartiet och Ny demokrati gemensamt. Berndt Ekholm frågade mig om ifall jag kan lämna garantier. Garantier är ett starkt ord, och jag kan personligen inte lämna några garantier för vad som skall ske. Vi strävar efter att genomföra den miljöpolitik som läggs fram i den här propositionen. Det är fråga om att fastställa en inriktning. Det vore naturligt om vi kunde enas om en sådan inriktning och sedan ha den som bas och jobba vidare. Det som Berndt Ekholm sade om Dan Ericsson från kds kan jag tyvärr över huvud taget inte kommentera.
Herr talman! Eftersom Lennart Fremling återigen tar upp detta med karaktären på propositionen, väljer jag att något ytterligare beröra denna fråga. Regeringen sade i sin skrivelse 1992 att man skulle återkomma med en proposition med konkreta åtgärder. Jag kräver inte att regeringen skall lägga fram alla förslag i den här propositionen, utan det är naturligt att det kommer en hel del speciella propositioner, vilket det också har gjort. Men man sade inte att man bara skulle lägga fram en principproposition med en mängd utredningsförslag. Senare har det kommit fram att miljöministern hade åsikten att propositionen skulle innehålla principer. Lennart Daléus hade en annan åsikt som jag kanske får anledning att återkomma till. Han ville att propositionen skulle innehålla förslag om konkreta åtgärder. Jag frågade då miljöministern om det åtminstone kunde tänkas bli konkreta principer, varpå jag fick ett leende tillbaka. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen inte står fast vid sitt löfte att utforma en proposition som är tillräckligt konkret för att den skall kunna bli en bra vägledning. Denna proposition är en väldigt bra redovisning av miljöpolitiken, och den har en del ansatser till bedömningar och inriktningar. Men det är inte till fyllest för att vi socialdemokrater skulle kunna ställa oss bakom propositionen. Det kan vi inte göra.
Herr talman! Jag ställde tidigare en fråga till Berndt Ekholm om han i sitt internationella arbete hade stött på några länder som har fler miljöavgifter och miljöskatter än vad Sverige har. Den frågan fick jag inget svar på. Jag vågar därför konstatera att i dag har Sverige infört fler miljöavgifter och miljöskatter än något annat land. Jag vill notera detta.

Herr talman! Det känns litet onödigt att anta Berndt Ekholms utmaning om en allmän miljöpolitisk debatt med anledning av den här propositionen och det här betänkandet. Jag skall koncentrera mig på det som debatten egentligen skall handla om, dvs. UNCED-processen. Innan konferensen i Rio ägde rum pågick ett kraftfullt uppladdningsarbete i Sverig både i statlig regi och i regi av de icke-statliga organisationerna. Det var ett värdefullt, viktigt och bra arbete som då genomfördes. Det fanns ju möjligheter för inte minst socialdemokraterna att delta i arbetet genom de referensgrupper som fanns. De hade kunnat ge sina synpunkter och hade kunnat medverka till en rejäl svensk insats i Rio. Försiktigt uttryckt så var det väl inte alltid som det kraftfulla agerandet och den tydliga inspirationen visade sig från det hållet. Trots detta blev Riokonferensen en rejäl framgång på många olika sätt. Den resulterade i konventioner och i ansatser till ett gemensamt internationellt arbete. Detta har på flera olika sätt gett efterklang i Sverige. Det som är viktigast är kanske det omfattande arbete som pågår ute i kommunerna med lokala Agenda 21. Detta arbete är inspirerat, påknuffat och stimulerat av den här regeringen som på olika sätt har sett till att resurser, material och kunskap har spritts till kommunerna. Ett annat utslag av händelseförloppet i Rio är naturligtvis -- åtminstone till en del -- regeringens kretsloppsproposition som antogs av riksdagen för snart ett år sedan. Där återfinns mycket av tankarna från Rioprocessen. Detta är synbara och tydliga resultat av Riokonferensen. Att mot denna bakgrund säga att det bara är ord och att det inte händer någonting, är att göra debatten en otjänst. Jag respekterar Berndt Ekholms sätt att engagera sig och följa med i arbetet efter Riokonferensen. Han har bl.a. visat ett internationellt engagemang. Men att säga att det inte har hänt någonting, att det bara är fråga om ord och att regeringen inte gör någonting är orättvist, för att uttrycka det litet försiktigt. Det är inte på det viset, och det vet ju dess bättre också Berndt Det skall komma flera konkreta saker från regeringen. Men att tillsätta en kommission är nästan som att gå över ån efter vatten. Det stimulerar väl inte det här arbetet. Socialdemokraterna säger i sin reservation att denna kommission skall vara en inspirationskälla och en idéspruta. Med tanke på hur mycket inspiration och idéer som socialdemokraterna bidrog med före Rioprocessen, är det väl inte säkert att kommissionsvägen är den riktiga. Berndt Ekholm uppehåller sig -- med rätta, eftersom det är viktigt i miljöarbetet -- vid användandet av miljöavgifter. Han säger också att frågan om ekonomiska styrmedel i miljöarbetet är väl utredd. Jag instämmer gärna i den bedömningen. Men detta har inte riktigt den bakgrund som Berndt Ekholm vill låta påskina. Herr talman! Det var inte många år sedan som socialdemokrater aktivt i miljöutredningar reserverade sig mot användandet av ekonomiska styrmedel i miljöarbetet. Med den inställningen är det klart att det har tagit litet tid för oss andra att få genomslag för tanken på att ekonomiska styrmedel skall vara viktiga instrument i miljöarbetet. Nu tycks det finnas en uppslutning, men det är inte tack vare socialdemokraterna utan snarare trots dem, åtminstone när det gäller det inledande arbetet. Herr talman! Man kan ställa många frågor till varandra för att väcka debatt och provocera fram en diskussion. Jag måste säga att det känns litet onödigt, eftersom reservationerna är ganska tama.

I motionen finns det uppenbarligen ingenting av detta, liksom inte heller i några samlade konkreta förslag. När det gäller att sprida myter och att väcka onödiga debatter säger Berndt Ekholm angående kretsloppsarbetet som regeringen har drivit med kraft: Många kommuner protesterar mot kretsloppsarbetet. Jag skulle bara i all enkelhet vilja veta vilka kommuner det rör sig om. Jag håller så gott jag kan nära kontakt med kretsloppsarbetet. Om Berndt Ekholm har en konkret lista över de många kommuner som protesterar mot kretsloppsarbetet skulle jag vara ohyggligt tacksam om jag kunde få tillgång till denna. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Lennart Daléus öste ur sig ganska många och svepande påståenden, vilket han ofta gör. Jag lär inte hinna kommentera alla, men jag skall i alla fall besvara några. Vi socialdemokrater inledde vårt arbete med att söka samarbete. Det gjorde vi faktiskt redan under regeringstiden, då vi ansåg att miljön var värd ett bättre öde än denna blockpolitik. Men vi fick inget gehör. Vi markerade detta även efter regeringsskiftet, och vi har också gjort det tydligt i förslaget om en kommission. Men regeringssidan ville inte ha någon sådan. Man kunde väl inte enas. Man skall komma ihåg att socialdemokratin faktiskt har stått för hela Rioprocessens uppläggning, som den borgerliga regeringen sedan har fått ta över. Jag står för den kritik som jag har riktat när det gäller ord och handling. Med utgångspunkt från vad man har läst i skrivelsen från UNCED och i propositionen kan man rikta kritik mot regeringen. Det är en omfattande redovisning av läget och en mängd utredningsförslag. Men det är väldigt litet av det som utlovats i form av konkreta åtgärder. När man ser på de frågor som jag menar faktiskt hör till Rioprocessen, vilka jag tidigare nämnde, kan man se att regeringens politik inte hänger ihop. Det är vackert tal, men förslagen genomförs inte i någon större utsträckning. Kommissionsförslaget bygger egentligen just på idén med Agenda 21, att man skall låta den svenska befolkningen vara med och forma miljöpolitiken. Det regeringen har gjort som har varit bra är att den initierat ett aktivt arbete i kommunerna. Det är bra gjort av regeringen. Men på det nationella planet har man valt strid i stället för samarbete. Det är inte den enda politiska punkt där regeringen har agerat på det sättet. Förslaget om en bred sammansatt kommission låg väl i linje med tankarna i Rioprocessen. Det överensstämmer med vad också många andra länder har valt att göra. Lennart Daléus tvingades att gå mer än tio år tillbaka i tiden för att finna att Socialdemokraterna inte har stött ekonomiska styrmedel. Men tiden står faktiskt inte stilla, inte ens i det socialdemokratiska partiet. Jag vet inte om den står stilla i Centerpartiet. Det är möjligt. Vi har faktiskt ändrat oss i fråga om ekonomiska styrmedel. Det är väl känt, och det är många år sedan vi gjorde det. Vi vill nu också att den metoden skall användas.
Herr talman! Jag respekterar att Socialdemokrterna har ändrat sig som Berndt Ekholm så riktigt konstaterar. Men det är en väldig skillnad på att nu hålla med om att man har ändrat sig -- att man i någon mening har vänt under galgen -- och att som tidigare påskina att det är Socialdemokraterna som varit pådrivande vid införandet av ekonomiska styrmedel. Det är en väldig skillnad som inte bara har en viss betydelse i ett tioårsperspektiv. Herr talman! Det finns en del magstarkt i det som Berndt Ekholm säger. Han sade att Socialdemokraterna har stått det svenska uppbyggnadsarbetet för hela Rioprocessen. Om man ringer till Maurice Strong och berättar detta föreställer jag mig att man får någon form av reaktion. Att internationella samfundet, inklusive Sverige, medverkade i Rioprocessen är knappast något som den svenska socialdemokratin skall ha kredit för. Herr talman! Jag blev litet förvånad när Berndt Ekholm i sin replik dels resonerade om ifall han kan lita på regeringen eller inte -- det har jag förstått att han inte kan, så det behöver vi inte orda så mycket om -- dels talade om att ingenting har hänt. Han pekade tidigare på kretsloppspropositionen, där han ansåg att inget hade hänt. Herr talman! I dag på förmiddagen fick jag reda på att skogsindustrierna i Sverige upprört går till storms mot inslag i beslut som är följden av kretsloppspropositionen. Berndt Ekholm tycker inte att någonting har hänt, och skogsindustrierna tycker att alltför mycket har hänt. Det är svårt att ta Berndt Ekholms kritik på allvar. Jag tycker att det är angeläget med samverkan på detta område. Men att, som Socialdemokraterna, vilja klä alla frågor i kommissionsformen är inte nödvändigtvis det rätta sättet att hantera dem. Vi upplever i dag från Centerns och regeringens sida en stor glädje ute i kommunerna över att få arbeta med uppföljningen av Riokonferensen. Vi upplever också en stor glädje hos statliga myndigheter och rent av i enskilda företag när det gäller att ta till sig tankar som väckts i Rio och som förts fram i kretsloppsarbetet. Att säga att det bara är ord och ingen handling är fortfarande orättvist,
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att det finns en hel del positivt att peka på. Men vad jag ville rikta kritik mot låg på det nationella planet. Jag har själv sett att inte minst regeringens insatser på det lokala planet har varit värdefulla och viktiga. Men på det nationella planet finns det anledning att rikta kritik på många punkter. Jag skall inte upprepa dem, eftersom jag tog upp dem i mitt anförande. Jag tycker att jag hade stort fog för min kritik. Jag skall återgå till frågan om miljöskatter. Det är inte fel att säga att vi, när vi väl ändrade uppfattning, var väldigt drivande. Vi har infört en hel del olika skatter som har fungerat som miljöskatter på energiområdet. De är relativt många. Lennart Fremling sade här att Sverige ligger väl framme. Det sammanhänger med den socialdemokratiska politiken och inte alls med den borgerliga politiken. Det som har hänt på området genom den borgerliga regeringens politik är att det har blivit tvärstopp. Det enda man har kunnat komma fram till, tydligen efter mycket rabalder, är en utredning. Den skall presenteras alldeles före valrörelsen. Sanningen är att detta är vad man har orkat med, Lennart Daléus. Det har hänt för litet på det nationella planet. När det gäller idéer, upplägg, begrepp och ord har ni varit rika. Det har kommit fram en hel del som är bra. Men när det gäller genomförandet i verkligheten -- de ekonomiska styrmedlen är ett typexempel för den borgerliga regeringen -- är det märkligt att inte mer har hänt. På samma sätt vidgar Lennart Daléus felaktigt vår kritik mot kretsloppsbetänkandet till en allmän stor kritik av hela kretsloppsidén. Det finns anledning till kritik på vissa punkter. Det är väl känt att många har varit kritiska till regeringens genomförande av exempelvis glasinsamlingar etc., där det råder oklarhet om hur insamlingarna skall gå till. Kommunerna har skött sin uppgift på ett alldeles utmärkt sätt, men ändå har regeringen velat införa förändringar. Det kanske hade varit bättre och klokare att satsa på insamling av andra material där insamling inte alls sker. Det är ju väl bekant att många kommuner har varit kritiska, vilket man har kunnat läsa i pressen. Detta behöver vi inte föra någon lång debatt om. Listan behöver kanske inte göras alltför lång, men att kritiken har varit tillräckligt stark för att uppmärksammas är helt klart. Det är klart att vi är överens om mycket av inriktningen i politiken. Mot bakgrund av att vi socialdemokrater kräver en mycket konkret uppläggning av den fortsatta utvecklingen är det väl magstarkt att kräva att vi i oppositionsställning, med de små resurser som vi har, skall kunna lägga fram ett sådant förslag. Regeringen har alla resurser men orkar ändå inte längre fram än till bedömningar.
Herr talman! Man blir litet förtvivlad när man deltar i miljödebatterna här i kammaren med socialdemokratiska företrädare. Uppläggningen tycks vara att inledningsanförandet skall innehålla kraftfull kritik mot regeringens miljöpolitik. Men i replikerna backar man. Då har Socialdemokraterna ändrat sig och tycker att kretsloppsarbetet nog är ganska bra och att det naturligtvis händer saker som en uppföljning av UNCED. I inledningen riktas våldsam kritik, men i replikerna backar man. Det är i och för sig bra att man nalkas sanningen successivt under debatten. Herr talman! Jag trodde att vi hade klarat av frågorna om styrmedlen och verksamheten i kretsloppspropositionen. Därför blir jag litet förvånad när Berndt Ekholm nu gör sig till tolk för en åsikt som innebär att det inte är så. Glasinsamlingen -- denna tydligen så futtiga glasinsamling -- skulle flyttas från kommunerna till andra aktörer. Berndt Ekholm redovisade i dag en annan uppfattning. Det hade varit tilltalande om den uppfattningen hade kommit fram i ett tidigare skede som en kraftfull socialdemokratisk protest mot regeringens förslag. Ja, det är bra att man driver på, att man går före, att man tar till sig och att man sedan blir ledande. En annan följd av Riokonferensen var hanteringen av den biologiska mångfalden och biotekniken. Vi från Centern har slagits ihärdigt år ut och år in för att försöka få till stånd en sammanhållen lagstiftning kring biotekniken. Socialdemokraterna har hela tiden gått emot. Men när det gällde Miljöskyddskommittén, vars betänkande ligger till grund för miljöbalken, så vände Socialdemokraterna och ställde upp bakom förslagen precis innan vi var klara med arbetet. Vi tackar för det, men vi har svårt att se detta som att Socialdemokraterna driver på frågan. Det finns trots allt en rejäl samstämmighet kring dessa frågor och även när det gäller uppföljningen av UNCED. Dess bättre finns den samstämmigheten också ute i kommunerna och i företagen bland de människor som har att syssla med det konkreta miljöarbetet. Huvudbudskapet i Berndt Ekholms samlade inlägg i kväll är ju frågan: Kan man lita på regeringen -- eller kanske litet enklare -- kan Berndt Ekholm lita på regeringen? Förmodligen inte, men det är inte nödvändigtvis regeringens fel.
Herr talman! Lennart Daléus har alltid en benägenhet att generalisera utifrån något som är sagt. Jag backar inte alls i mina repliker. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att allt inte är nattsvart. Sedan pekade jag på en serie problem. Det är alldeles riktigt. Nu är det likadant. Lennart Daléus hårdrar i sina repliker vad jag har sagt. Men jag har inte sagt att vi inte skall fullfölja glasinsamlingen med kretsloppsprincipen. Jag har sagt att regeringen måste välja rätt turordning på sina åtgärder. Att kritiken har varit så stor just på den punkten tyder på att detta har gått för fort och inte är tillräckligt genomarbetat. Det hade varit bättre att starta med något annat först och komma med detta sedan. Glasinsamlingen i kommunerna fungerar ganska bra. Därmed är inte sagt att man inte på sikt skall genomföra ett annat upplägg. Jag skall inte förlänga debatten, men jag skulle bra gärna ha velat ta upp frågan om den biologiska mångfalden. Jag vill bara instämma i vad Lennart Daléus sade på slutet. Vad jag har velat få fram är att man inte kan lita på regeringen. Orden säger en sak och handlingen en annan. Jag tror inte att jag är ensam om denna åsikt. Jag tror inte ens att socialdemokraterna är ensamma om den åsikten. Detta är något som är ganska vitt utbrett i det svenska samhället. Regeringssidan får väl själv söka svaret på frågan varför det har blivit så här.
Herr talman! Det är glädjande att Berndt Ekholm liksom söker samförstånd i denna fråga. Jag tror att det är klokt. Det kanske var en freudiansk felsägning, när Berndt Ekholm beträffande glasinsamlingen sade att man ''på sikt'' kan tänka sig en annan lösning. Det är nästan identiskt samma formulering som finns i utskottets skrivning när det gäller diskussionen kring en kommission, som Berndt Ekholm förfasade sig över i inledningen av debatten. ''På sikt'' kan Berndt Ekholm alltså tänka sig en annan lösning när det gäller glasinsamlingen. Berndt Ekholm tycker inte om att jag drar generella slutsatser av ett resonemang kring enskildheter. Men det är väl just det som är det nödvändiga och viktiga i miljödebatten, att vi kan passa in enskildheter i ett större sammanhang och, om vi så vill, i en sammanhållen strategi som alltså skall vara generellt tillämpbar. Jag tycker att detta är viktigt. Jag är naturligtvis också fascinerad av detaljer. Det brukar talas om rått-tanden i pizzan. Det är en modern af Klintbergare, en modern vandringssägen, en myt eller en skröna. Berndt Ekholm förvandlar nästan hanteringen av kretsloppsarbetet till något sådant. Han vidhåller att många kommuner protesterar -- han använde ett annat ord -- mot kretsloppsarbetet. Det var Berndt Ekholms budskap tidigare. Det är en myt och en skröna. Det är detsamma som talet om rått-tanden i pizzan. Det är ju inte på det sättet, utan de svenska kommunerna ställer upp bakom kretsloppsarbetet med stor entusiasm. Jag tror och hoppas att den entusiasmen trots Berndt Ekholms resonemang finns också i socialdemokratin.
Herr talman! Det som vi diskuterar här i dag är alltså om vi skall godkänna den inriktning som finns i propositionen. Jag tycker att debatten visar att även ni på den socialdemokratiska sidan kan ställa er bakom den inriktningen. Den socialdemokratiska kritiken riktas ju egentligen inte mot inriktningen utan framför allt mot att det saknas förslag, som bör komma i nästa skede. Vi är tydligen överens om mycket. Vi är överens om inriktningen. Låt oss då i enighet ställa oss bakom jordbruksutskottets betänkande och arbeta vidare. Det gläder mig att Berndt Ekholm så många gånger talade om samverkan. Det är nämligen väldigt viktigt i miljöpolitiken att de beslut som fattas fattas på ett långsiktigt sätt och att näringslivet och andra kan lita på att besluten också står sig över en lång tidsperiod. Då är vi åter inne på detta med ekonomiska styrmedel. När det gäller ekonomiska styrmedel bör vi i Sverige ligga lagom långt före andra länder. Det kan möjligen vara en förklaring till att det inte har tillkommit så många nya -- om det nu är så; jag har inte kontrollerat siffror och belopp. Men det gäller ju att anpassa sig och ligga lagom långt före andra länder. Jag kan konstatera att Berndt Ekholms kritik mot regeringen går ut på att inga förändringar görs. Men samtidigt konstaterar Berndt Ekholm att det finns kritik ute i kommunerna. Tydligen är den kritiken riktad just mot förändringar, som kanske går för snabbt enligt kritikernas mening. Det kan hända att kritiken är litet blandad. Ibland tycker man att det går för snabbt, och ibland anser man att det inte händer någonting. Ställ er bakom regeringens förslag, som återkommer i jordbruksutskottets betänkande, och låt oss samverka så att vi kan föra en långsiktig politik, där ekonomiska styrmedel kommer till användning, så att vi i samhället får en så bra resurshushållning som möjligt.
Herr talman! Jag vill helt kort beröra de ekonomiska styrmedlen och meningen med att ligga lagom långt före. Lennart Fremling tolkade i sitt inlägg förmodligen hur regeringen resonerar, dvs. att den anser sig ligga tillräckligt långt före, och då i praktiken med de socialdemokratiska förslagen. Men vi socialdemokrater är otåligare. Vi vill ligga så långt fram som det över huvud taget låter sig göra när det gäller dessa frågor. Det är möjligt att vissa upplever att man går för snabbt fram i detta fall. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt när man går tillbaka, som den borgerliga regeringen i praktiken har gjort. Det är en alldeles för passiv hållning. Vi vill se en aktivare hållning när det gäller användandet av ekonomiska styrmedel. Vi är förvånade över att den borgerliga regeringen, som predikar marknadens väsignelser, har varit så passiv i detta sammanhang. Att vi inte ställer oss bakom inriktningen i propositionen, de två förslag som finns, beror helt enkelt på att vi hela tiden har krävt konkretare åtaganden, konkreta mål samt konkreta strategier och tidsplaner. Sådana finns inte i propositionen, som är väldigt allmänt hållen. Vi finner ingen anledning att ställa oss bakom något som vi inte tycker är bra. När det gäller talet om att vi skall samverka om detta vill jag säga att samverkan bygger på ömsesidighet. Då är det väldigt bra om man kommer överens om frågorna i förväg, innan propositionerna skrivs.
Herr talman! Ja, Berndt Ekholm, men det blir ju lättare för regeringen att utarbeta de konkreta förslagen, om man har en gemensam grund i inriktningen att stå på.

Herr talman! I detta betänkande behandlar utskottet regeringens förslag om en ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. I propositionen finns det ett förslag till en ny lag om offentlig anställning, LOA. Den föreslagna lagen skall ersätta nuvarande lag, som har samma namn och som vi har sedan 1976. Förslaget innebär bl.a. att den nya lagen i huvudsak skall omfatta statsanställda och försäkringskasseanställda. Detta innebär att den nya lagen -- i likhet med nuvarande lag -- också gäller anställda vid de statliga affärsverken, så länge dessa drivs i myndighetsform. Vi socialdemokrater ställer oss i huvudsak bakom de förändringar i lagen om offentlig anställning som föreslås. Inriktningen i förändringsarbetet har varit att så långt som möjligt anpassa offentliganställdas villkor till, och likställa dem med, de villkor som gäller för andra anställa. Av detta följer också att det offentliga som arbetsgivare inte skall ha rättigheter som andra arbetsgivare inte har. Det kan emellertid ibland finnas behov av specialregler för de offentligt anställda. Det demokratiska samhället ställer krav på öppenhet och lika behandling i utövandet av den statliga verksamheten. Medborgarnas rättssäkerhet måste beaktas. Inriktningen mot likartade förhållanden för anställda i offentlig och annan verksamhet samt hänsynen till allmänintresset kan skapa svåra avvägningsproblem som nogsamt måste övervägas. Ett sådant problem uppstår om 39 § LAS, lagen om anställningsskydd, skall -- som regeringen föreslår -- tillämpas när det gäller de offentliganställda. Enligt denna paragraf kan en arbetsgivare sätta sig över domstols beslut om att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande och inte tvingas återta den anställde. I stället får arbetsgivaren betala ett skadestånd. Enligt regeringens förslag skall nu en offentlig arbetsgivare kunna agera på samma sätt. Enligt regeringsformen skall den offentliga makten utövas under lagarna. Domstolar och myndigheter skall beakta allas likhet inför lagen. Saklighet och opartiskhet skall iakttas. Hur rimmar detta med att en myndighet ges möjlighet att i ett fall underkänna en domstols dom och i ett annat godta bedömningen? Denna fråga har enligt vår uppfattning inte blivit tillräckligt belyst. Det är därför olämpligt att nu införa denna regel utan att ordentligt diskutera sambandet med regeringsformens regler. Det finns också andra inslag i regeringens förslag som det finns anledning att vara kritisk mot. Återanställningsrätten i LAS är ett nödvändigt och viktigt komplement till lagens regler om uppsägning och turordning. På den privata arbetsmarknaden kan den som sägs upp på grund av arbetsbrist utnyttja återanställningsrätten när arbetsgivaren tänker nyrekrytera personal. Om en arbetstagare inte får denna anställning kan han eller hon få skadestånd från arbetsgivaren. Denna återanställningsrätt enligt LAS gäller även för statligt anställda. Men någon rätt till skadestånd finns inte om den statlige arbetsgivaren bryter mot återanställningsreglerna. I förhållande till arbetslivet i övrigt är detta en avvikelse som inte är motiverad av den offentliga verksamhetens speciella krav. Här ges staten som arbetsgivare en förmån som den private arbetsgivaren inte har. Man kan fråga sig varför. När det gäller propositionens förslag om periodiska hälsoundersökningar är också underlaget otillfredsställande. Det finns förvisso fall där det i högsta grad är rimligt att arbetstagare måste underkasta sig hälsoundersökningar. Detta gäller t.ex. för bussförare, flygtrafikledare och piloter. För dessa kategorier finns det också en speciallagstiftning som reglerar deras skyldigheter att underkasta sig läkarundersökningar. Men nu skall stora grupper tvångsvis kunna underkastas läkarundersökning utan att man redovisar vilka brister som finns med den ordning som nu gäller. Herr talman! Med hänsyn till kammarens arbetssituation yrkar jag bifall till reservationerna nr 3 och 5. Men det innebär inte att vi socialdemokrater inte stöder övriga reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16. Jag yrkar dock avslag på reservation nr 10.

Herr talman! I det här betänkandet finns det tre reservationer från Ny demokrati. Som jag ser saken handlar betänkandet i stort sett om trovärdigheten när det gäller politiker och tjänstemän i samhället. Tjänstemän har höga löner och får automatiskt löneökningar. Dessutom har tjänstemän inte något ämbetsmannaansvar. Samtidigt som man låter tjänstemän i kommunen och staten få höga, feta löner dras stora resurser inom vårdsektorn in. Det gäller då skolor, barnomsorg och förskolor. Sjuksköterskor, undersköterskor, hembiträden och personal inom skolan avskedas, samtidigt som tjänstemännens löner höjs. Ja, jag bara undrar: Hur skall ni i denna kammare kunna skapa trovärdighet hos folket när det går till på det här viset? Jag skall anföra ett exempel. En kommundelschef i en viss kommun i landet sökte en annan tjänst. Han ombads stanna kvar. Han krävde då 5 000 kr i månatligt lönelyft. Det fick han också. Den här tjänstemannen stannade då kvar på sitt arbete, med 5 000 kr mera i månadslön. Detta skedde mitt under en avtalsperiod. Detta utlöste en, skulle jag vilja säga, dominoeffekt. Tjänstemannens överordnade chefer fick per automatik -- hör och häpna! -- också 5 000 kr i månatligt lönelyft. Det rörde sig om fyra fem chefer. Sedan kommer förvaltningscheferna, ungefär 15 stycken, när löneavtalsperioden blir aktuell. Vad tror ni att de här 15 personerna säger när det gäller avtalen? De vill väl också höja lönen. Hur skall kommunen klara sådant här när man hela tiden gång på gång höjer tjänstemännens löner? Jo, man får fortsätta med neddragningar inom vård, skolor och barnomsorg. I denna kammare talas det om politikerföraktet. Men är det så konstigt att folk reagerar med politikerförakt? Många tjänstemän inom den kategori som jag talar om har löner på 30 000--35 000 och upp till 40 000 kr. Det finns t.o.m. de som tjänar 45 000 kr i månaden. Jag skall nu tala om en film som visats på TV. Jag kommer alltså in på ett annat ämne. Filmen heter Läckan. Jag poängterar att det rör sig om en TV film för att ni inte skall tro att det handlar om verkligheten. Finansdepartementet läckte ut kommande politiska beslut till vissa personer inom näringslivet, som i sin tur förskansade sig med ekonomiska medel tack vare att de kände till kommande beslut. Hur ser det ut i verkligheten, i den här kammaren och i det politiska livet? Ja, se bara på affären med Per-Richard Molén, som mer eller mindra säljer politisk information till olika bolag.
Herr talman! Men betänkandet handlar om ämbetsmannaansvar och det handlar om löneökningar och ansvarsfrihet. Det har faktiskt med detta att göra. Jag har tittat mycket noga på detta. Men får jag inte fortsätta gör jag inte det. Per-Richard Molén säljer mer eller mindre information till olika bolag mot ersättning upp mot 100 000 kr. Nu har det kommit en stämningsansökan från
Detta har inte med detta betänkande att göra, Peter
Herr talman! Jag kommer in på varför jag tar upp detta. Vi har även en annan medlem. Han är styrelseledamot i Skanska och lyfter 116 000 kr per år. Det är givetvis fel signaler till samhället. Detta har en koppling till det här betänkandet. Till sist, herr talman, vill jag nämna något om ämbetsmannaansvaret. Betänkandet behandlar faktiskt det också. Om man ser till tjänstemännen i kommunerna -- inget ämbetsmannaansvar. Titta på näringslivet! Jag kan ta mig själv som exempel. Jag är egenföretagare, elektriker, med en liten egen firma. Jag har ett ämbetsmannaansvar. Jag har nämligen installationsbehörighet. Skulle jag koppla fel eller göra något sådant åker min installationsbehörighet och mitt levebröd. Jag kan dessutom bli stämd, åtalad och satt i fängelse om jag inte gör ett riktigt jobb. Men i samhället har vi inget ämbetsmannaansvar alls för dessa tjänstemän som sitter med sina höga löner. Det vill vi här i riksdagen säga är en lokal angelägenhet samtidigt som vi öser pengar över kommunerna. Då måste vi rimligtvis ställa krav. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 i mom. 1 och till reservation 2 i mom.

Herr talman! Jag vill bara ställa två korta frågor till 1. Tycker Hans Andersson att man skall införa fullt ämbetsmannaansvar för tjänstemän? 2. Vi talar om bisysslor. När politiker sitter i styrelser och kan påverka, tycker inte Hans Andersson att det är en bisyssla som en politiker inte borde syssla med? En politiker borde syssla med politik och skapa förutsättningar för näringsliv, vård, m.m. och se till att det fungerar och inte sitta i styrelser samtidigt som man är politiker. Dessa två frågor vill jag, om det går, få ett ja eller nej på.

Herr talman! Det nya förslaget till LOA ersätter den nästan 20 år gamla LOA. Bakgrunden till det nya förslaget är de förändringar som har skett inom den svenska offentliga verksamheten och förvaltningen de senaste 20--30 åren. Denna lag kan ses som en anpassning till ett mer modernt tänkande och de regler som gäller för ickeoffentligt anställda. Det blir färre specialregler, mindre reglering, mindre detaljstyrning, och ett mer markerat arbetsgivaransvar införs. En utgångspunkt för denna lagstiftning har varit att begränsa den särskilda författningsreglering som funnits i gamla LOA. Vissa särskilda regleringar är dock nödvändiga för att tillgodose det allmänintresse som finns vid utövande av statlig verksamhet. I korthet kan man säga att LOA minskas från ca 100 paragrafer till 42 och att i många fall tidigare speciella LOA-regler ersätts med regler i LAS. En del regler behålls dock oförändrade. Det gäller regler om behörighet, befordringsgrunder, disciplinansvar, osv. I stort sett kan man alltså konstatera, vilket vi också har hört här i kammaren, att samtliga partier sluter upp bakom den modernisering av LOA som regeringen föreslår. Men naturligtvis kan Ny demokrati, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte godta allt vad regeringen föreslår. Låt oss till att börja med titta litet grand på Ny demokratis förslag. Man föreslår tidsbegränsning av anställning till fyra år samt erbjudande av arbete till den med lägst löneanspråk. Ny demokrati anser sig ju stå för förändringar i svensk politik, vilket vi tidigare i dag har upplevt på ett närmast otroligt sätt, då man utan att se till konsekvenser av sitt handlande hoppar hit och dit i husläkarfrågan. Folk frågar sig vad riksdagen sysslar med. Att förändringen skulle innebära att partiet ändrar inställning till samma fråga efter ett par månader var det få som röstade på Ny demokrati som visste. Men det är tydligen detta som förändringen står för. Att ändra de principer som vi i Sverige har för lönesättning på detta sätt skulle medföra både ökad byråkrati och oro för människor. Varför skall man utlysa en tjänst efter fyra år om den behövs? Är inte detta byråkrati? Vilken trygghet ger det den människa som har tjänsten, och varför skall man i detta fall skilja på statlig och privat anställning? Det är för mig en gåta. Låt oss sedan gå över och titta litet grand på vad som sägs om information om lediga anställningar. I Tidningar. Jag är ganska övertygad om att de människor som läser Post och Inrikes Tidningar är en försvinnande minoritet. Det som föreslås i propositionen är att varje myndighet själv skall få bestämma hur man vill annonsera. Detta är en förenkling och anpassning. Jag har litet svårt att förstå att man från Vänsterpartiets sida anser att detta utgör ett problem. Detta är en decentralisering som vi genomför. Dessutom kvarstår ju tryggheten, om man anser att platsen skall anmälas till arbetsförmedlingen. Hans Andersson var inne på frågan om bisysslor. Man kan konstatera, som man gör i betänkandet, att det inte visat sig vara speciellt vanligt med bisysslor, enligt riksdagens revisorer. Det har också visats att få missförhållanden förekommer. Det gör att man från regeringens sida och från utskottets majoritets sida inte ser behov av några förändringar. Lahja Exner talade om tillämpningen av 39 § LAS, vilket hon såg ett visst bekymmer i. Med LAS regeln reglerar det vad som skall gälla om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom. I propositionen säger man att det faktiskt finns ett skadestånd som skall betalas till arbetstagaren, och det skall bestämmas efter arbetstagarens anställningtid. Skadeståndet kan variera mellan minst 6 och högst 48 månadslöner. Med detta kan man säga att man åstadkommer en ordning som ger ett ekonomiskt tryck på arbetsgivaren för att förmå honom att respektera domen. Dessutom sägs det att en uppföljning skall ske. Det borde vara till fyllest. Disciplinansvaret behålls i stort sett oförändrat i befintlig lag. Lagreglerna behålls inte framför allt för att man skall kunna ingripa mot myndigheternas förseelser, utan man tillgodoser den enskildes rättssäkerhet genom de skadeståndssanktionerade handläggningsregler och genom de möjligheter som finns när det gäller att överklaga beslut. Det är de möjligheter man har. Vad gäller periodiska hälsoundersökningar uppfattade jag att det rent allmänt fanns ett visst bekymmer kring dessa. Men jag kan inte riktigt begripa det. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger ju att de är positiva till förslaget när det gäller vissa grupper, men att de ställer sig tveksamma till en utökning. Man medger alltså att de behövs, men är litet allmänt tveksam. Jag skulle vilja att Lahja Exner uttryckte litet närmare på vilket sätt man i det här fallet är missnöjd. Låt mig gå över till att tala om den moderata reservation som gäller arbetsrättsliga mål. Vi moderater anser att Arbetsdomstolen skall återfå sin urprungliga roll, som är att tolka kollektivavtal, och att mål som rör enskilda förhållanden på arbetsplatsen skall föras i allmän domstol. Det är för oss en främmande tanke att organisationsföreträdare skall utöva ett dömande. Ibland kan man komma i den situationen att en intressekollission uppstår. Det gemensamma intresse som man har från organisationernas sida kan i många fall visa sig stå i strid med den enskilda partens intresse. Det är en av de stora anledningarna till att vi anser att man skall rösta på den moderata reservationen. Att arbetsmarknadens parter har uttalat ett stöd för att Arbetsdomstolen inte skall förändras anser vi inte vara skäl för att inte förändra. Att parterna vill ha kvar Arbetsdomstolen är en litet underlig motivering. Det skulle innebära att Arbetsdomstolen skall vara kvar. Det är faktiskt regering och riksdag som stiftar lagar i Sverige. En arbetsdomstol bör inte ha som argument att parterna vill ha kvar den. Det är riksdag och regering som är överordnade parternas tyckande. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till utskottets hemställan, utom vad gäller mom. 19. Jag yrkar bifall till reservation 10. I övrigt yrkar jag avslag på de övriga reservationerna.

Herr talman! En av utgångspunkterna i denna reform har bl.a. varit att man skall anpassa reglerna till samma regler som gäller på den privata marknaden. Hans Andersson tar upp det faktum att han anser att bisysslor utgör ett problem. I utskottets betänkande har man bl.a. hänvisat till att riksdagens revisorer har gjort en undersökning. I denna undersökning har man konstaterat att bisysslor inte utgör något större problem. Det är viktigt att kunna konstatera det. Man kan ju ha bisysslor i den privata verksamheten, och då bör man också kunna ha bisysslor i den statliga verksamheten. Givetvis får man inte ha bisysslor så att man hamnar i en situation där det ämbete man utövar kan komma i konflikt med bisysslan. Men jag utgår från att de flesta människor begriper när man kan komma i sådana konfliktsituationer. Den anpassning man gjort tillgodoser detta. Men det är framför allt viktigt att konstatera att det, i den undersökning som gjorts av riksdagens revisorer, för det första visar sig att det inte rör sig om är speciellt många fall. För det andra visar det sig att man inte ser detta som något större problem.

Herr talman! För att återgå till detta med bisysslor, är det faktiskt så att förbud mot bisysslor regleras i vissa kollektivavtal. Det är sådana som inverkar hindrande på tjänsteutövningen och som ekonomiskt kan konkurrera med myndigheten. Det skulle vara mycket överraskande om Hans Andersson och jag var överens på samtliga punkter i fråga om förändringarna. Jag kan dock med nöje konstatera att Hans Andersson godtar huvudprinciperna i betänkandet. Vi har olika synpunkter i en del frågor, och det är bara att konstatera att så är fallet. Jag lär inte övertyga Hans Andersson genom min argumentering -- jag har inte lyckats göra det tidigare -- men jag är ändock nöjd med att Hans Andersson ser den nya LOA-lag som vi nu antar som en förbättring.
Herr talman! Låt mig först göra en rättelse av mitt inledningsanförande. Med anledning av det rättelseblad som har delats ut i kammaren, där reservationerna har numrerats om, yrkar jag nu bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 10, och avslag på reservation 11. Det var ju den socialdemokratiska regeringen som på sin tid tillsatte den utredning som sedan lade fram det betänkande som ligger som underlag för den här propositionen. Det innebär inte, som framgår av reservationerna, att vi är till freds med alla delar i den. För att vinna tid vill jag bara instämma i vad kollegan Hans Andersson sade om tillämpningen av 39 § i LAS. Det duger som kort motivering för att vi har reserverat oss. När det gäller periodiska hälsoundersökningar, förefaller den nu föreslagna, mycket ingripande lagstiftningen inte vara motiverad. Den öppnar ju möjlighet att använda läkarundersökningar när det gäller den psykiska hälsan även i helt ovidkommande syfte. Det är en tendens i samhället i dag -- det finns många vittnesmål om detta -- att man gallrar på ett helt ovidkommande sätt. Därigenom är det en växande grupp i samhället som ställs utanför arbetslivet. Det gäller bl.a. Telia, som nämndes, där det har gjorts försök att genomföra undersökningar, t.ex. av tandstatus, antalet barn, sjukfrånvaro under de senaste åren m.m. Det är det här som vi vill mota.
Herr talman! Jag är litet förvånad över att Socialdemokraterna och Vänstern så ofta ser svårigheter när något nytt införs. De säger att det inte kommer att gå, att det kommer att bli bekymmer. När det gäller 39 §, vill man inte införa några särregler i den här delen. Man säger också att det enbart kan bli fråga om sällsynta fall. Man talar om att det finns skadeståndsmöjligheter, med lön mellan 6 och 48 månader. Trots detta ser Socialdemokraterna alltså enbart att det kan bli bekymmer. Jag förstår inte att de inte försöker se lagen som något positivt, att det här är en anpassning till hela arbetsmarknaden. De ser enbart svårigheterna, att det eventuellt kan hända någonting och att man därför skall ha de speciella reglerna kvar. Jag tycker att det är en bra anpassning som har gjorts genom det skadeståndsansvar som finns. Dessutom kan man räkna med att detta sker i ett fåtal fall. Jag ser inte alls de bekymmer som Lahja Exner ser i det fallet.
Herr talman! Vi är naturligtvis tillfredsställda med att man ganska långt har sammanjämkat de offentliganställdas villkor i arbetslivet. Men just när det gäller tillämpningen av 39 § LAS har vissa händelser -- även om de hittills har varit ganska sällsynta -- gjort att vi slår vakt om detta. Det finns alltså med den föreslagna nyordningen en risk för att anställda som utnyttjar t.ex. den grundlagsfästa yttrandefriheten kan förlora sina jobb. Arbetsgivaren kan göra sig av med arbetstagaren genom att förklara att han, oavsett domstolsdom, inte ämnar återanställa denne. Det här är inte vilka småfrågor som helst, utan det gäller en mycket viktig grundläggande frihet och rättighet i det svenska samhället. Vi brukar gemensamt försöka slå vakt om den grundlagsfästa yttrandefriheten, och jag trodde att även Moderaterna fortfarande ställde sig bakom den. Vi får naturligtvis fortsätta att följa upp den här frågan. Jag yrkar bifall till reservationen i det här fallet.
Herr talman! Lahja Exner säger att hon trodde att Moderaterna fortfarande stod bakom den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Det är klart att vi gör det, och det vet Lahja Exner mycket väl. Det är litet tveksamt om man skall gå in i en debatt med sådana argument. Det är ett slag under bältet. Ett exempel som tas fram i utskottets betänkande är det fallet där en arbetsgivare har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och inte återanställer en person. Det är ett typexempel på ett argument som håller ganska långt. I övrigt tror jag nog att både Lahja Exner och jag skall följa tillämpningen av den här lagen, och skulle det visa sig att de bekymmer som Lahja Exner befarar uppstår kommer vi säkert att ändra den. Jag tror dock inte att den kommer att medföra tillnärmelsevis sådana bekymmer som Lahja Exner antar. Jag ser det här som en bra anpassning till arbetslivet i övrigt.

Herr talman! Man blir litet bekymrad när man hör diskussionerna här. Jag skulle faktiskt vilja ge er ett ord med på vägen. Det kommer från den råa verkligheten där ute, som vi alla tycks glömma bort. Det är ord från en stålverksarbetare från Halmstad som blev arbetslös -- jag tycker att det passar alldeles utmärkt in här. Han ringde mig häromdagen och sade: Hör du, John, nu när du sitter där uppe och kanske kan påverka -- kan du inte föra fram följande. När borgarna kom till makten -- vad gjorde de då, i och för sig med Ny demokratis hjälp? De sade upp alla avtal med de människor som hade det sämst ställt -- de arbetslösa, de sjuka, och den ena kategorin med den tredje. Men vi glömde de rika. Jag tycker att det är ganska beklämmande. Här ser vi nu löneutvecklingen både i kommunerna och på andra håll, som Peter Kling talade om. Det finns en fråga som borde diskuteras allmänt här i kammaren, nämligen ramfrågan -- den har ni aldrig hört talas om, för den ligger så långt bort från ert tänkande. Det stavas R, A, M, frågan. R står för rättvisa, A står för ansvar, M står för moral. Jag tycker att det saknas massor av detta här i kammaren. Bisysslor var vi också inne på. Vi måste väl titta litet närmare på oss själva. Jag har aldrig i hela mitt liv varit på en arbetsplats där det aldrig begås fel. Kent Olsson surrade om att Ny demokrati hade ändrat sig i och med det som hände i förmiddags. Tänk, vad skönt att det finns människor som vi, som talar om i klartext att vi har begått fel! Vi hade ett avtal med regeringen, och alltefter resans gång såg vi att det inte var bra. Därför sade vi klart och tydligt upp detta avtal. Vi kan inte fortsätta med det här, sade vi. Det är ärlighet, vill jag påstå! Men här i kammaren är det ingen som begår misstag, och det bekymrar mig oerhört. Detta var ett litet ord som jag ville skicka med er i denna kammare på vägen. Nu är det ju inte många här, men ni kan ju förmedla det. Jag kommer att tänka på det gamla talesättet om att se grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget. Jag vill påstå: I denna kammare finns det nästan bara bjälkar. -- Det är någonting att tänka på! Jag ser att Hans Andersson begär ordet. Han ger då mig möjlighet till en replik. Då kan jag ju tacka för mig nu och stå kvar här i talarstolen och ta den direkt sedan.

Om herr Bouvin vill ha replik får han tydliggöra att han begär ordet.
Herr talman! Jag ber om ursäkt att herr talmannen inte observerade att jag ställde mig upp! Det tycker jag är ganska så ynkligt! Hans Andersson pratade om rättvisa och det ena med det tredje. Det är helt otroligt. På en generation har vi kört ekonomin i botten. Är det ansvar? Det är Sveriges riksdag som har gjort att vi lånar en miljard per dygn. Är det ansvar, herr Andersson? Tycker herr Andersson att riksdagen sköter sig då -- ja eller nej? Och kom ihåg att samtliga partier som har suttit i denna riksdag är skyldiga till detta. Är det vår uppgift att se till att vi begår en sådan vansinnighet att vi måste låna 1 miljard kronor per dygn? Det skulle jag gärna vilja höra Hans Anderssons svar på, om han nu kan svara på det.

Herr talman! Med anledning av det aktuella ärendet, där regionåklagare av riksdagen begär rätt att få väcka åtal mot mig har jag följande att kommentera. Den massmediala uppmärksamheten kring mina sidouppdrag kopplade till mitt företag understryker enligt min mening behovet av någon form av praxis, sedvänjor eller regler för riksdagens ledamöter att rätta sig efter, eftersom sidouppdrag mera tillhör vanligheten än sällsyntheterna. Jag tycker att vi i riksdagen på samma sätt som när det gäller statsråden bör redovisa våra uppdrag. Det är ungefär den tendens man ser ute i samhällslivet, där även de börsnoterade företagen nu börjat redovisa sina löner, styrelsearvoden och fallskärmsavtal. Slutligen vill jag bara, herr talman, uttrycka en förhoppning att riksdagen och därmed kammarens samtliga ledamöter i full enighet måtte häva min immunitet, så att domstol kan pröva det åtal som åklagaren önskar väcka. Jag vill inte för egen del gömma mig undan bakom några av immunitetens slöjor. Tack!

Herr talman! Vid varje tillfälle under den senaste mandatperioden som vi här i kammaren har försökt att diskutera bostadspolitik har ansvarigt statsråd saknats. Det är väl bara att konstatera att den kritik som utskottsmajoriteten riktar framför allt mot regeringens brist på handläggning när det gäller bostadspolitiken är ytterst berättigad. Vi säger att det behövs en sammanhållen organisation inom regeringskansliet för att klara bostadspolitiken. I dag kan vi konstatera att man, om vi skall diskutera bostadsfrågor utifrån det som bostadsutskottet har att klara av, får vända sig till Ibland kan man undra över om det har varit så här på grund av ovilja eller om det skett medvetet inom regeringskansliet. Vi socialdemokrater lutar åt uppfattningen att man inte vill driva någon bostadspolitik i vårt land. Därför är jag naturligtvis glad över att utskottsmajoriteten riktar kritik och säger att det behövs ett bostadsdepartement. Även om vi här i riksdagen inte har att bestämma över hur man i departementen organiserar sitt arbete är detta en klar fingervisning om att vi måste ha en regering som för, och har, en bostadspolitik samordnat. Varje morgon när man kommer till Riksdagshuset stöter man på några byggnadsarbetare här utanför. De bär på en skylt där det redovisas hur många tusen byggjobbare som är utan jobb. Det är alltså några få personer från Stockholm som visar hur det ser ut i landet. De är ett par tre stycken av de drygt 30 % byggarbetare som går arbetslösa i vårt land. Men samtidigt vet vi att det finns enorma behov på det här området. Det finns behov av att bygga. Det finns behov av att reparera. Det finns behov av att bygga om. Det finns, för att uttrycka det klart, behov av att använda de människor som varje dag demonstrerar utanför detta hus på ett bättre sätt än man för närvarande gör. I den regeringsdeklaration som den borgerliga regeringen redovisade när man trädde till skrev man följande: ''Bostadspolitiken inriktas på att alla skall ha möjlighet till en bra bostad till ett rimligt pris. Detta förutsätter en bygg och bostadsmarknad med mer av konkurrens och valfrihet.'' Det är kanske på sin plats att fundera litet över innebörden i de här parollerna, att fundera över vad det blev av bostadspolitiken -- eller bristen på bostadspolitik, som vi ibland säger. Vad har hänt med kostnadsutvecklingen i fråga om bostadsbeståndet? Vad har hänt med byggjobben? Ja, det finns redovisat: Drygt 30 % av byggarbetarna är arbetslösa. Drygt 10 % är föremål för olika former av åtgärder. Det är alltså ungefär 40 % av byggarbetarkåren som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Hur ser det ut inom byggämnesindustrin? Hur gick det med valfriheten i boendet? Vilken vilja har det funnits att rätta till problemen för det 80-tal konkursmässiga bostadsrättsföreningar som finns? Den s.k. bostadsministern, som heter Bo Lundgren, säger att det är bostadsföretagens och bostadsrättsföreningarnas eget fel. De får skylla sig själva. De har byggt för dyrt. Samtidigt kan vi konstatera att tusentals och åter tusentals människor i vårt land har blivit vräkta därför att de inte klarar av kostnaderna för sitt boende. Ytterligare är att vänta. ''Bostadsminister'' Bo Lundgren säger att det är bostadsföretagens eget fel. Människorna som blir vräkta får skylla sig själva, därför att man har byggt för dyrt. Det är alltså bristen på handlingskraft och vilja att göra någonting för att rätta till de problem som finns som vi är så väldigt kritiska till. Hur har det gått med neutraliteten mellan olika boendeformer? Det är bara att konstatera att det inte finns någon sådan. Man kan konstatera att den bostadspolitik eller brist på bostadspolitik som vi har upplevt under de gångna åren är katastrofal. Det vittnar inte minst den skrift om som vi i dag fick i våra postfack från byggentreprenörföreningen. Den handlar egentligen i grunden om exakt samma kritik som vi socialdemokrater för fram i bostadsutskottets betänkande. Tyvärr, skriver man, är det nu i april 1994 för sent att förhindra en skadlig utslagning av kompetens och byggkapacitet som Sverige framgent kommer att behöva. Man pekar på att Sverige är det land inom OECD länderna som tillsammans med Finland har minst bostadsinvesteringar i hela Europa. Man säger att konsekvenserna av bristen på bostadspolitik kommer att bli att mycket av byggindustrin slås ut. Man pratar i regeringsförklaringen om konkurrens. Men det är bara att konstatera att många av de byggföretag, inte minst mindre och medelstora, som har funnits ute i landet har upphört att existera. Det innebär att det blir ett fåtal jättar kvar på marknaden, som när konjunkturen vänder, när det blir fart igen kommer att i stort sett ha monopol på den här verksamheten. Då kan man fundera på hur det går med konkurrensen. Det är ingen liten kritik som Byggentreprenörerna riktar mot den förda politiken. VD för Byggentreprenörerna, Bert Lilja, skriver i sin årsredovisning: ''Alltför många politiker tycks tro att den enda vägen till den svenska ekonomins återhämtning går över en sargad byggbransch. - Men vi ropar inte efter stöd för vår egen skull, vi ska inte bygga primärt för att ge jobb åt företagen och deras anställda, vi ska bygga det som marknaden efterfrågar - - Men vi vill öppna politikernas ögon för branschens villkor och betydelse för hela samhällsekonomin.'' Man kan konstatera att genom att hela den här sektorn har minskat sin andel av bruttonationalprodukten innebär det enormt mycket både för sysselsättning och för den inhemska verksamhet som är så viktig för att klara ett lands ekonomi. Man pekar också på att i och med att kapaciteten minskar, att så många färre människor kommer att finnas i den här branschen, tappar man kunskaper som kommer att leda till enorma problem när utvecklingen kommer att vända igen. Man säger till och med att det kommer att bli mycket värre än det var under slutet av 80-talet, när det var överhettat på byggmarknaden. Det kommer att bli ännu värre eftersom så många människor och så mycket kunskap tappas. Egentligen skulle vi socialdemokrater kunna skriva under allt vad Byggentreprenörerna säger, därför att det är den verklighet som vi alla upplever och som man inte vill göra någonting åt från regeringens sida. Vi socialdemokrater vill föra en bostadspolitik som sätter kraft bakom de målsättningar som vi ibland när vi diskuterar här i kammaren är överens om, nämligen att man skall ha en god bostad. Det är bara det att när det från den här tomhänta regeringens sida inte förs någon praktisk politik finns det ingen innebörd i målsättningarna. I valrörelsen inför förra valet lovade Carl Bildt sänkta hyror. Jag såg den anonyma planministern Görel Thurdin på stora valaffischer där man lovade sänkta hyror. Det är bara att konstatera att den politik man har bedrivit, inte minst genom snabba neddragningar av räntesubventionerna, har lett till att många människor råkar illa ut. Det är dagens verklighet. Bostadsutskottets ordförande kan åka land och rike kring och i stort sett hålla med alla om att det är besvärligt. Men man gör inget åt det. Man accepterar det som är en dyster verklighet för många människor. Om det fanns litet av kurage och om man levde upp till det man pratar om ute i landet borde man bifalla den socialdemokratiska reservationen, som handlar om att vi inte skall försämra räntesubventionerna ytterligare under 1995/96, som riksdagen har fattat beslut om, de s.k. 3 miljarderna. De betyder, som både bostadsutskottets ledamöter på den borgerliga kanten och jag är medvetna om efter alla de samtal och brev som vi har fått från oroliga människor, väldigt mycket. Det kanske är marginalen som avgör om de får flytta från sitt hem eller inte. Det enda man har lyckats åstadkomma under den här perioden är att man har sagt att vi skall ha en kontrollstation. Egentligen behövs det ingen kontrollstation. Verkligheten pekar ut precis hur det ser ut. Man måste vidta åtgärder, inte minst för att klara de årgångar som har de här bekymren, som riskerar konkurser. Det är inte heller speciellt mycket som den här tomma regeringen har åstadkommit när det gäller den koppling som är så viktig i en bostadspolitik. Vi har under alla år varit medvetna om att när nyproduktionen går ned ökar man ombyggnader, reparationer och tillbyggnader. Det har varit en god och sund socialdemokratisk politik att när det blir nedgång på ett område satsar man på det andra området för att hålla balansen, för att hålla uppe kunskapen, för att klara byggämnesindustrin osv. Även Byggentreprenörerna säger att beroende på de neddragningar som gjorts lär det inte heller komma i gång mycket ombyggnadsverksamhet under det kommande året. Det gör det naturligtvis inte därför att riksdagen får tvinga fram beslut, eftersom regeringen inte föreslår någonting. Samtidigt föreslår man villkor som i praktiken betyder att det inte kommer i gång någon verksamhet. Då utgår vi från att man inte vill. Det finns en ovilja mot att dra i gång verksamheter på de här områdena. Redan förra året pekade AMS på att det behövs ett ROT-program. Vi debatterade det förra året. Vi trodde att det skulle komma något i budgetpropositionen. Det enda som kom var att man avskaffade en del räntestöd i stället för att skapa underhållsverksamheter. Sedan tvingades regeringen via arbetsmarknadsutskottet här i riksdagen att använda ca 1,5 miljarder till ROT-verksamhet. Det sorgliga är bara att när man presenterar villkoren för detta skriver man i bostadsutskottets betänkande att det handlar om tre månader. Man har alltså två månader på sig, under maj och juni, för att komma i gång med de här åtgärderna. Efter den 1 juli är det kört. Nästa år skall de vara avslutade. Bostadsutskottets ordförande säger i ett pressmeddelande att det är tillräckligt med åtgärder i och med detta. Med utgångspunkt från verkligheten och situationen på bostadsområdet är i varje fall vi socialdemokrater övertygade om att det behövs åtgärder på detta område under åtminstone det kommande året. Men bostadsutskottets majoritet säger att det räcker i och med detta. Det räcker naturligtvis inte. Många av dessa åtgärder kräver planering. De kommer inte att komma i gång före den 1 juli. Man måste i varje fall ha åtgärder i beredskap som kan komma i gång under hela detta år, eftersom vintern kommer att bli besvärlig. Vi socialdemokrater är medvetna om att det krävs en långsiktig bostadspolitik. Människor får inte råka ut för att villkoren förändras alltför drastiskt. Man bygger upp sitt boende på att man har saker och ting att rätta sig efter. Vi står därför öppna för att framöver samarbeta om en ny bostadspolitik som bygger på att alla skall ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi vill alltså ha en utredning som preciserar målsättningar om en ny och långsiktig bostadspolitik och som tittar på hur vi skall motverka den segregation i boendet som ju blir alltmer tydlig på många håll på grund av flyktingfientlighet, osv., där grupper ställs emot varandra. Vi vill ha en bostadspolitik som tar sikte på att vi får en vettig ombyggnadsverksamhet, förnyelse och en finansiering som leder till att även unga människor som vill flytta från morsan och farsan har råd och möjlighet att klara det. Vi vill också i detta sammanhang titta på hur samhällets ansvar skall te sig när det gäller bostadspolitiken. Vi är öppna för en dialog om en kommande bostadspolitik. Men jag är övertygad om att det inte går att göra det med den nuvarande regeringen. Det krävs en socialdemokratisk regering för att kunna klara det. Herr talman! Jag vill yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen till bostadsutskottets betänkande 14.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

Herr talman! Jag kan instämma i en hel del av det Lennart Nilsson har sagt, dock icke allt. Men jag vill verkligen styrka under att regeringen visat nonchalans för bostadspolitiken. Vi är nu i slutet av denna mandatperiod, och vi har inte haft ett statsråd närvarande vid någon av våra bostadsdebatter under hela valperioden. Ändå berörs åtta departement och åtta statsråd av de frågor som vi behandlar. Men inte ett enda av dessa statsråd har någon gång infunnit sig. Jag tycker att det är en skandal. Jag kommer att vidta andra åtgärder i andra sammanhang i denna fråga. Det finns en brist på bostadspolitik hos regeringen. Den vill uppenbarligen inte ha någon bostadspolitik alls. Hur man skall kunna sköta 10-- 15 % av bruttonationalprodukten utan att ha någon som åtminstone ansvarar för den är en gåta. Om man nu inte vill ha ett bostadsdepartement, så är det upp regeringen att bestämma. Men man kunde väl åtminstone utnämna ett ansvarigt statsråd. Herr talman! Jag går därmed in på bostadspolitiken i allmänhet. Bostadspolitiken är faktiskt en av de politiska frågor som på något sätt berör alla medborgare -- gammal som ung, kvinna som man. Dessutom är kostnaden för boendet den utgift som för de flesta tar den största delen av inkomsten. Samtidigt är ett bra boende den bästa förutsättningen för ett bra och harmoniskt liv. Boendet och dess förutsättningar borde därför ha hög prioritet i den politiska debatten. Jag vet inte hur regeringen skall kunna försvara sin politik i valrörelsen. Det finns ju inte en enda väljare som inte har en nära relation till sitt boende och därmed problemen kring det. Lennart Nilsson var här inne på långsiktigheten i politiken. Det har vi särskilt betonat i vår motion. Om det är någon politisk fråga som borde lyftas upp över blockgränserna är det bostadspolitiken. En normal familj gör kanske en enda riktig bostadsinvestering i sitt liv. Vilken planeringshorisont har man? Som det har utvecklats under denna valperiod är vi snart nere på månadshorisonter. Man får inte behandla människor på det viset. Det är faktiskt snudd på skandal. När vi nu har haft en bostadspolitik som i alltför hög grad haft för mycket bidrag och subventioner. Det har snedvridit hela politiken. Det har tagit lång tid att bygga upp den till vad den är i dag. Nu har statens finanser kommit i ett läge där vi inte klarar av så stora kostnader. När man skall avveckla någonting måste man också ge en rimlig tid till det. Man måste avveckla i en takt som människor kan klara av. Likadant måste man ge människor en möjlighet att planera och bestämma om de vill ta en stor del av sin inkomst till sitt boende eller kanske byta ner sig i storlek. Man måste ge dem rimlig tid att göra de förändringarna. Jag tycker att de som finns med vid nästa valperiod skulle ta som en första uppgift att ge människor den planeringshorisont som vi är skyldiga dem. Skatter och avgifter utgör 50 % och däröver av kostnaden. Det är inte underligt att bostäder blir så dyra som de är. Jag skulle vilja fråga Socialdemokraterna -- som talar om byggproblematiken, byggande av bostäder och annat -- varför ni inte kunde gå med på vårt yrkande om att sänka byggmomsen till 12 %. Vi är helt övertygade om att det hade varit den rätta åtgärden i detta läge, och det kunde ha gjorts temporärt. Men vi fick inget stöd för det. Det skulle vara intressant att höra varför. En annan sak, som kan tyckas vara liten, är taxeringsvärdena, som verkligen har skjutit i höjden i tätorterna. Vi har föreslagit att man i taxeringssammanhang för normala villafastigheter skulle ha ett tak på maximalt 100 000 kr. När man slutligen säljer fastigheten slår marknadsvärdet igenom, och man får då betala skatt på det värde man kan få ut. Men under tiden får man betala en helt felaktig fastighetsskatt. Vi kan särskilt tänka på de som bor permanent i skärgårdsnära områden och de extra fastighetsskatter som de får betala på grund av markvärdesstegringen i attraktiva områden. Vi hade kunnat göra mycket mer för att klara ut denna problematik för byggbranschen under de två år som nu har gått. Nu börjar det bli för sent. Nu börjar hjulen gudskelov att snurra litet snabbare. Vidtar man nu åtgärder av den karaktär som vi nyss talade om kan vi få en överhettningstendens i stället. Vi tycker att bostadspolitiken borde vara en helt kommunal fråga. Bostaden är ju knuten till den ort där man bor. Närhetsfrågorna borde kunna skötas av kommunen. Vi i Ny demokrati tycker därför att kommunen också skulle få fastighetsskatten, eftersom den har utgifter för bidrag, osv. Men riksdagen har gjort det motsatta. Vi har fört det hela till staten, så att vi har en riktig chans att transferera och byråkratisera. Den kanske viktigaste saken i vår motion om bostadspolitiken är framtidsfrågan. Det är något som vi har missat hittills. Jag har framfört det mycket tydligt på en del olika sätt. Jag tycker att vi här i riksdagen skall ägna oss mer åt de långsiktiga framtidsfrågorna i stället för dagens, och ibland också gårdagens, problem. Jag tror att det framtida boendet radikalt kommer att skilja sig från dagens, främst beroende på att arbetsförutsättningarna kommer att förändras. Genom teknikens stora landvinningar finns det redan i dag många arbeten som kan utföras på distans. Det innebär att bostadens placering i närheten av den fysiska arbetsplatsen kommer att minska i betydelse. De företag som ser möjligheterna i detta kan låta arbetskraften sitta hemma och utföra en hel del av sitt arbete. Det innebär i sin tur kanske att man flyttar ut till sin sommarstuga, bygger till den och lever ett rikare liv samtidigt som man kan utföra sitt arbete. Man behöver kanske inte åka till ett gemensamt kontor mer än en gång i veckan eller kanske var fjortonde dag. Jag tror att detta på sikt kommer att innebära att vi får ett minskat tryck på bostäder i storstäderna och att vi får en viss återflyttning till landsbygden, åtminstone i närheten av storstäderna. Det kommer också att innebära att vi inte kommer att ha samma behov av att bygga bostäder i storstadsområdena som i dag. Då kommer tyngdpunkten att ligga mer på ROT-åtgärder för att bevara det vi har. Jag tror också att det med automatik kommer att bli en större vakansgrad. Det kommer att sätta ett tryck på hyrorna neråt. Detta gör också att jag tror att byggnationen kommer att förändras i riktning mot att vi får en större prefabrikationsgrad genom att man kommer att bo mer i villor och marknära boende. Det borde marknaden titta på och tänka över redan nu. Jag ville att utskottet skulle föreslå att det skulle tillsättas en utredning om detta. Vi utreder väldigt mycket, men jag tycker att vi utreder väldigt litet när det gäller framtiden. Av någon underlig anledning fanns det ett totalt motstånd i utskottet mot en sådan här utredning. Jag förstår inte det. Det borde väl vara ett gemensamt intresse för oss allihop, oavsett vilken politisk färg vi har. Jag hoppas att regeringen ändå kan ta till sig detta utan att vi i utskottet har gjort någon markering. Jag tycker att vi skall tänka på detta allihop. Ju bättre underlag vi har för att planera ett framtida boende desto bättre boende kommer vi att få. Sedan har vi då ROT-sektorn. Vi debatterar ju två betänkanden samtidigt. Där har vi också ett typiskt exempel på regeringens brist på initiativ när det gäller bostadspolitiken. Man har inte gjort någonting, trots att AMS och Boverket förra hösten gemensamt föreslog att man skulle ta av AMS-medel för att göra en ROT-satsning. Regeringen gjorde ingenting. Vi i bostadsutskottet gjorde inte heller någonting. Jag tycker att vi borde ha tagit ett initiativ. Nu gjorde arbetsmarknadsutskottet det. Det var bra. Då blev det åtminstone fart på detta. Våra motionskrav när det gäller ROT-åtgärderna har blivit mer än väl tillgodosedda. Det känner vi oss naturligtvis nöjda med. Vi tror att omfattningen på dem är tillräcklig för närvarande. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till våra reservationer 2 och 7 i betänkande 15.

Herr talman! Bo G Jenevall ställde en fråga till mig som jag egentligen tycker är ganska underlig mot bakgrund av det särskilda yttrande som Bo G Jenevall har i samband med bostadsutskottets betänkande nr 14. Där ansluter han sig till den borgerliga majoritetens skrivningar när det gäller Vi skall ju inte diskutera momsen här i dag. I det här betänkandet har vi socialdemokrater föreslagit ett investeringsstöd för nyproduktionen på 10 %. Vi har föreslagit ett investeringsstöd för ombyggnader av bostäder på 20 %. Därför känns det litet märkligt att Bo G Jenevall först kritiserar regeringen våldsamt och ställer sig bakom oss socialdemokrater i kritiken samtidigt som han accepterar regeringens politik i de här frågorna. Han skriver att nydemokraterna har föreslagit ungefär samma saker när det gäller ombyggnader. Ångrar inte Bo G Jenevall, utifrån de utgångspunkter han har haft för den våldsamma kritiken, att han har ställt sig bakom regeringsförslagets olika åtgärder? Om han stöttar våra förslag innebär det att vi får en förbättrad ombyggnadsverksamhet som varar längre över tiden. Nu finns det en kortsiktighet i detta som gör att det kanske inte kommer i gång. Det får ingen effekt. Byggentreprenörerna hävdar i sin årsredovisning att ombyggnadsverksamheten kommer att fortsätta att minska under 1994 och 1995 på grund av minskade subventioner och höjda boendekostnader. Det kommer endast att vidtas åtgärder av begränsad karaktär. Den närmaste framtiden ser dyster ut på det här området. Om Bo G Jenevall hade velat ha litet av de effekter som en momssänkning skulle ha gett borde han tillsammans med övriga nydemokrater stötta den socialdemokratiska reservationen i ROT betänkandet. Den innebär minskade kostnader samtidigt som det skapas nya jobb. Herr talman! Det förefaller mig litet kluvet att å ena sidan kritisera regeringen för att i nästa andetag ställa upp för regeringen mot Socialdemokraterna. Vi föreslår ju minskade kostnader speciellt för nyoch ombyggnader. Det har egentligen samma effekt som en momssänkning.
Herr talman! Jag tycker att detta är ett bra och typiskt exempel på hur vi politiker är oförmögna att se praktiskt på saker och ting. Vi står fast vid våra partipolitiska ställningstaganden. Vi har inte gått med på förslaget om investeringsbidrag eftersom vi inte tycker att det är en bra modell. Vi tycker att skattesänkningsmodellen är bättre. Den är snabbare och ger en bredare effekt. Det är vår åsikt om detta. Sedan förstår jag inte sammankopplingen mellan momsen och stödet för regeringens förslag. Nu var det väl egentligen inte regeringens förslag. Regeringen blev ju därtill nödd och tvungen genom initiativet i arbetsmarknadsutskottet. Jag sade att vi tror att dessa 1,5 miljarder är tillräckliga i det här sammanhanget. Det kan finnas risk för överhettningstendenser om man i det här läget, vid den här sena tidpunkten, spär på ytterligare. Skatterna är den största belastningen i den här industrin, som i många andra. Jag tror att man åstadkommer den snabbaste effekten genom en skattesänkning, och i det här fallet med en halvering av momsen.
Herr talman! Vi diskuterar inte momsen i dag, men om vi diskuterar praktiskt handlar det i dag om att konkret ta ställning till om vi vill införa ett investeringsstöd. Det minskar naturligtvis kostnaderna för byggandet. Man kan tycka bra eller dåligt om olika modeller. Vi socialdemokrater har väl all rätt att tycka att våra modeller är bättre än de som nydemokraterna föreslår. Alla experter på bostadspolitikens område, dit räknar jag inte minst byggentreprenörerna och de som pysslar med den här verksamheten, är inte ett dugg oroliga för att det skall bli någon överhettning på den här marknaden, i alla fall inte under 1994 och 1995. De bedömer att det tvärtom krävs kraftåtgärder för att klara de här åren. Om vi inte vidtar kraftåtgärder kommer kapaciteten ytterligare att minska drastiskt under det kommande året. Däremot är man rädd för att det kan komma att bli en överhettning under 1997 på grund av att många då har försvunnit från den här verksamheten. Då får vi något slags nytt 80-tal igen. Det är man rädd för. Men risken för en överhettning kan man inte ens skymta under de kommande två åren. Det krävs åtgärder här. Därför är det litet synd att man inte vill ställa upp på ett mer omfattande ROT program som sträcker sig över tiden för att klara den nedgång som vi har att räkna med under 1994
Herr talman! Självklart har Socialdemokraterna rätt att tycka vad de vill, vilket jag hoppas att jag och mitt parti också har. Vi tror inte på riktade åtgärder. Riktade åtgärder slår alltid fel, och vi här är särskilt dåliga på att bedöma vilka åtgärder som skall sättas in, när man talar om riktade åtgärder. Investeringsbidraget är en riktad åtgärd. Jag tror mera på en skattesänkning, därför att då är det aktörerna på marknaden som själva bedömer vad som är vettigt och riktigt, ur ekonomiska och andra synvinklar, att sätta i gång med. Jag tror att vi har samma åsikt om målet, men vi har litet olika åsikter om medlen att nå detta mål. Fortfarande tycker jag att vi borde försöka skapa större enighet. Jag vill säga att jag trivs väldigt bra i bostadsutskottet, för där försöker vi verkligen att bli eniga, men ibland kommer blockpolitiken in och sätter krokben, vilket jag tycker är tråkigt. Att skapa enighet tar längre tid, men jag har i alla fall svarat på frågan varför vi tycker att det är bättre med skattesänkande åtgärder än riktade bidrag.

Herr talman! Jag skall med anledning av det Lars Werner sade förtydliga mig litet grand. Jag har ett antal gånger i flera debatter med kraft framhållit problemen i byggbranschen. Jag delar de uppfattningar som har framförts. Jag menade inte tidigare att byggandet blir tillräckligt. Skillnaden är den att jag inte tro på olika riktade åtgärder. Jag tror inte på bidragsmodeller. Jag tror på skattesänkarmodellen. Det är väldigt länge sedan vi från vårt parti framhöll att problematiken skulle lösas på det effektivaste sättet genom en momssänkning. I dag är inte första gången vi säger det. Vi har sagt det åtskilliga gånger under den tid krisen har varit som allra värst. Jag vill stryka under att jag delar den uppfattningen till 110 %, om det nu är möjligt. Det är för att råda bot på denna situation som vi i stället föreslår momssänkning. Jag hoppas att jag har tydliggjort var jag står i frågan. Jag vill för protokollet säga att vi inte tillhör något vänsterblock utan att vi fortfarande är ett ickesocialistiskt borgerligt parti som arbetar med sakpolitik. Därför hamnar vi i olika ställningar i olika frågor. Vi tittar på sakfrågan och inte på vilken färg frågan har.

Herr talman! Jag skall börja med att svara Lars Om det vore så enkelt att lösa 80-talets bostadsproblem som att bara inrätta ett bostadsdepartement och en bostadsminister är jag övertygad om att regeringen hade gjort det. Det är inte regeringen utan regeringschefen som avgör hur arbetet inom en regering fördelas. Han har valt den fördelning han har gjort. Det hade förmodlingen funnits en bostadsminister om regeringschefen hade varit centerpartistisk. Men detta är inte riksdagens bord, och det har vi också skrivit i vår reservation. Det är ganska naturligt att det blir en debatt i första hand om regeringens bostadspolitik eftersom det inte finns något konkret alternativ till denna att diskutera. Lennart Nilsson kritiserade regeringens bostadspolitik och brist på bostadspolitik i 18 minuter. Det enda konkreta han kom fram till var att socialdemokraterna vill ha samarbete och en öppen dialog. Det kan jag från min sida genast erbjuda. Det som i övrigt finns av konkreta förslag för framtiden är alltså förslaget om en bostadspolitisk utredning. Bo G Jenevall har åtminstone visioner om framtiden, och han har också vissa skattepolitiska förslag till lösningar som är intressanta. Det faktum att det inte finns något konkret alternativ till regeringens bostadspolitik från oppositionens sida är avslöjande nog och innebär att många som tror på fagra löften och allmänt välvilliga uttalanden om ökade subventioner riskerar att bli grundlurade om socialdemokraterna kommer i regeringsställning efter valet. Att socialdemokraterna inte för fram några konkreta förslag är förståeligt och logiskt. Det finns ingen annan realistisk väg ur de problem som den tidigare socialdemokratiska politiken försatt de boende i det här landet i än den politik som regeringen måste föra. Egentligen skulle det vara frestande att bifalla kravet på utredning. Socialdemokraterna skulle tvingas att redovisa sina konkreta alternativ i annat än målande beskrivningar om historien i ett sådant utredningsarbete. Herr talman! Det vi nu upplever på bostadsmarknaden är en nödvändig uppstädning av en havererad socialdemokratisk bostadspolitik där boendet mer och mer fjärmades från den ekonomiska verkligheten. En sådan omställning kan inte göras smärtfritt och utan att det känns för de boende, även om en del kunde ha varit annorlunda och mer kunde ha gjorts. Jag erkänner gärna det.

Byggjobbarna får känna av problemen med de onormalt höga byggkostnaderna för de dyra hus som byggdes under den senaste treåriga socialdemokratiska regeringsperioden genom att nyproduktionen stoppat upp och arbetslösheten ökar. Bankerna vågar inte ge krediter eftersom de riskerar att göra förluster om folk flyttar från de dyra husen till de hus som nu tack vare den nya politiken kan produceras billigare. För att bryta denna olyckliga kostnadsspiral var en omläggning nödvändig. Det har hänt en del. 80-talets högräntepolitik har ersatts av en ekonomisk politik för låga räntor. Räntorna är nu de lägsta på 20 år. Det sänker kostnaderna för boendet både för den enskilde och för statsbudgeten. Höginflations och spekulationsekonomin i fastigheter har ersatts av en politik för låg inflation. Inflationen är nu mycket låg, och det har gjort spekulationen i boendet på skattebetalarnas bekostnad helt ointressant.

Subventionsströmmen från boende i glesbygd och småorter till överhettade koncentrationscentra har ersatts av ett system som styr i motsatt riktning och som ger ett rättvist stöd lika för varje kvadratmeter oavsett var i landet den byggs. Onödiga regler som verkat kostnadsdrivande och som gett inflytande åt experter och kreditgivare har ersatts av ökade möjligheter för de boende att själva påverka både boendets utformning och dess kostnader. Generella stöd har minskat och ersatts av mer behovsinriktade åtgärder för att värna de svaga på bostadsmarknaden.

Genomsnittskostnaden för en renoverad lägenhet har minskat från ca 450 000 kr 1991 till under 200 000 i dag. Tvångströjan på allmännyttan har tagits bort och ersatts av möjligheten för kommunalpolitikerna att avyttra kommunala fastigheter till hyresgästerna och ta det fulla ansvaret för den kommunala bostadsplaneringen. Det stimulerar den lokala bostadspolitiska debatten i stället för att strypa den. Ett svagare besittningsskydd för hyresgäster har ersatts av ett starkare. Hyresgästernas utsatthet på grund av risk för byggfusk och sjuka-hus-problem har motverkats av en bomiljögaranti i form av en tioårig byggfelsförsäkring. Herr talman! Exempelsamlingen över omläggningen kunde göras mycket längre, men tiden medger inte detta, och jag stannar därför vid detta. Det är den här inriktningen på politiken som skall fortsätta. Vi skall fortsätta att anpassa boendet till den ekonomiska verkligheten, för att skapa rimliga boendekostnader för de boende som håller på sikt, och stödet skall prioriteras till nödvändig normalbostad och riktas till dem som bäst behöver stödet. Ett bosparande som ökar valfriheten för de boende och underlättar kreditgivningen skall sättas i sjön. Arbetet med att förbättra boendemiljön skall gå vidare, och boendet och byggandet skall anpassas till kretsloppssamhället. Det är i koncentrat vad som sägs i betänkande nr 15 som motiv för avslag på de krav som ställs på en utredning. Vi behöver ingen utredning för att ge dessa klara och entydiga signaler till marknaden om framtiden. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till hemställan i betänkande nr 15 i dess helhet och avslag på samtliga däremot stående reservationer utom i mom. 18, där jag yrkar bifall till reservation nr 11. Herr talman! Låt mig också något beröra betänkande nr 14. I betänkandet yrkas avslag på de motioner om ökade insatser för att stimulera ombyggnadsverksamheten med hänsyn till det beslut som riksdagen fattade den 2 mars i år och som innebär att ytterligare 1,5 miljarder kronor satsas på detta område. Tillsammans har riksdagen därmed satsat 4,9 miljarder kronor för att överbrygga problemen i byggandet när nybyggnationen har sviktat och det behövs mera av ombyggnadsverksamhet. Socialdemokraternas agerande och politik i detta sammanhang är verkligen av märkligt slag. Först yrkar socialdemokraterna i sin motion under den allmänna motionstiden i januari på ROT-insatser i storleksordningen 2 miljarder. Omedelbart efter motionstiden tar socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet initiativ som leder fram till riksdagsbeslutet om de 1,5 miljarderna, ett beslut som även regeringspartierna ställt sig bakom. Ungefär samtidigt med riksdagsbeslutet yrkar socialdemokraterna i bostadsutskottet bifall till sina motionskrav om ytterligare 2 miljarder kronor. Min fråga är vad som egentligen har hänt mellan den 2 mars och 24 mars då betänkandet justerades, som har gjort att socialdemokraternas bedömning om ROT-stimulanser så kraftigt har förändrats att insatserna behöver mer än fördubblas i förhållande till vad de föreslog tre veckor tidigare. Detta är inget annat än ett utslag av att socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet och bostadsutskottet inbördes inte är ense om tagen. Om socialdemokraterna i bostadsutskottet inte är nöjda med regeringens åtgärdsinriktning, vilket ju framgick mycket tydligt av Lennart Nilssons anförande, varför, Lennart Nilsson, överlåter de då till regeringen och den centerpartistiske arbetsmarknadsministern att utforma dessa förslag och beslutet? Socialdemokraterna hade ju haft möjligheten att påverka dessa fullt ut, om de hade valt att hantera frågan i bostadsutskottet, dit alla dessa motioner hade remitterats och där sakbehandlingen skulle äga rum. Det här visar att i varje fall de socialdemokrater som inte sitter i bostadsutskottet litar mer på Börje Hörnlund än på sina egna ledamöter i bostadsutskottet. Och nu skall tydligen socialdemokraterna i bostadsutskottet visa sin styrka genom att vidhålla förslag som redan är tillgodosedda. Men frågan är allvarligare än så. Det socialdemokratiska agerandet får svåra följder för bygg och bostadsmarknaden. Och jag frågar mig om socialdemokraterna egentligen vill ha i gång byggverksamheten. Vill ni verkligen det? Om det är så skulle ni inte agera som ni gör. Ni agerar på ett sådant sätt att ni kastar in bygg och bostadsmarknaden i en fullständig ovisshet om framtiden. Och inget är allvarligare för dem som tänker starta ett bygge eller satsa på investeringar för framtiden än ovisshet och osäkerhet om statsmakternas agerande och de regler som skall gälla för byggandet och boendet för framtiden. Vad socialdemokraterna nu gör är att skicka ut en mycket tydlig osäkerhetssignal till marknaden och bostadssektorn om framtiden om att boendet skall utredas med syfte att dramatiskt förändra regelverket och öka subventionerna.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

Herr talman! Dess värre gäller interpellationen inte enbart utvecklingen i Ryssland utan också Sveriges roll vid ett eventuellt hot mot de baltiska staternas självständighet. Det är i bägge fallen relativt omfattande frågeställningar. Herr talman! Pierre Schori har bett mig redogöra för regeringens inställning till utvecklingen i Ryssland och för Sveriges hållning vid ett eventuellt hot mot de baltiska staternas självständighet. Dessa frågor har bl.a. jag själv sökt att belysa i flera anföranden under de senaste åren. Ett interpellationssvar ger knappast tillräckligt utrymme för att på en och samma gång på ett tillfredsställande sätt behandla båda dessa frågor. Alltsedan det nya Ryssland trädde fram som suverän stat i december 1991, efter Sovjetunionens sammanbrott och kollapsen för det socialistiska samhällsexperimentet, har Sverige på olika sätt stött de reforminriktade krafterna i Ryssland. Därmed menar jag de krafter som vill få till stånd en snabb och stabil övergång till demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, marknadsekonomi och en samarbetsinriktad utrikespolitik. Det har vi gjort bl.a. därför att en sådan utveckling innebär radikalt förbättrade förutsättningar för fred och frihet i Europa i dess helhet. Inte minst för den framtida utvecklingen i Östersjöområdet och nordvästra Europa är framgången för de demokratiska reformsträvandena i Ryssland av mycket stor betydelse. Från början stod det klart att Ryssland skulle möta särskilda svårigheter under denna omdaning. Till någon del har de sin grund i Rysslands historia. Ända sedan Peter den stores tid har det pågått en inre kamp i Ryssland mellan dem som ser sitt lands framtid i en öppenhet för samarbete och utbyte med länderna i väst och dem som tror att Rysslands särart kräver avskärmning från omvärldens inflytelser. Till det förflutnas arv hör också en osäkerhet om Rysslands identitet. Ryssland är en nationalstat, men med historiskt givna drag av mångnationellt imperium. I huvudsak beror dock Rysslands svårigheter på den ofattbara vanskötsel och det förnedrande förtryck som landet utsattes för under den långa kommunistiska parentesen -- längre än i något annat land som härjats av den genomförda socialismen. Vidden av denna förödelse som detta genommilitariserade, genompolitiserade och genombyråkratiserade system åstadkom har säkert kommit som en överraskning för många i vårt land. Också i denna riksdag fanns det alltför länge en tendens att vilja tro att förhållandena i Sovjetunionen inte var så besvärliga som systemets kritiker hävdade. Sådana illusioner var inte möjliga för dem som inom Ryssland självt hade att bryta med det gamla och lägga grunden för det nya. För dem var det oftast uppenbart att reformpolitikens framgång skulle avgöras av hur snabbt och radikalt brottet med det gamla kunde göras. Samtidigt var de krafter som spjärnade emot en snabb förändring tidvis starka. Detta har kommit att prägla inte minst den ekonomiska reformpolitiken, där perioder av stark reformvilja växlat med perioder där de tillbakahållande krafterna varit mer dominerande. Det är också detta som gjort att det ofta förekommande begreppet ''chockterapi'' ter sig klart vilseledande och därmed olyckligt som beteckning på den politik som förts under de senare åren i Ryssland. De problem man i dag brottas med i den ekonomiska omställningen i Ryssland är i första hand en konsekvens av kommunismens långa och mörka decennier. I andra hand, om än i långt mindre utsträckning, beror de på den osäkerhet som tidvis funnits i den ekonomiska reformkursen. Men trots att de bromsande krafterna funnits skall vi inte underskatta det som åstadkommits under de senaste åren. Inte minst den omfattande privatiseringen har steg för steg omvandlat Ryssland till ett samhälle med marknadsekonomin som grund -- med allt vad detta innebär av bättre möjligheter för framtiden. Denna väg måste fortsättas. Rättsstatens och marknadsekonomins institutioner måste byggas vidare och successivt förankras i samhället i dess helhet, samtidigt som statsmakten återupprättas och ett fungerande socialt skyddsnät byggs upp. Det är t.ex. en trängande nödvändighet med någon typ av arbetslöshetsförsäkring när Ryssland nu går in i ett skede av mycket omfattande industriell omstrukturering. Till de avgörande och omedelbara ekonomiska problem som måste bemästras hör inflationen. Det finns knappast något säkrare sätt att destabilisera och förstöra ett samhälle än genom hyperinflation. De rika blir rikare samtidigt som de fattiga blir fattigare, och varje typ av för samhällsekonomin konstruktivt beteende upphör. Hotet om hyperinflation hade jag bl.a. möjlighet att diskutera vid en debatt med premiärminister Tjernomyrdin i Davos i slutet på januari. Jag varnade då för konsekvenserna också för omvärlden av ett Ryssland som gick mot hyperinflation. Premiärminister Tjernomyrdin försäkrade mig då att hans regering skulle förhindra en sådan utveckling. Det finns i dag anledning att notera att utvecklingen under månaderna sedan dess tyder på att han avser att fullfölja denna strävan. Detta har också bekräftats i de kontakter som varit mellan den ryska regeringen och IMF liksom vid årsmötet i S:t Petersburg denna vecka med den europeiska utvecklingsbanken EBRD. Det finns en tendens att i den allmänna debatten fokusera ensidigt på de problem som omvandlingen i Ryssland möter. Och förvisso är dessa mycket stora. De sociala spänningarna och klyftorna är påtagliga, problemen med att avmilitarisera industrin mycket stora, omvandlingstakten i lantbruket alltför långsam och den laglöshet som följer i spåren av den gamla samhällsordningens sammanbrott ett växande och allvarligt problem. Trots detta finns det skäl att framhålla dels det som redan uträttats och dels den relativa stabilitet som trots de politiska spänningarna fortfarande utmärker reformkursen i den ryska politiken. Den ekonomiska reformkursen fortsätter. Det gäller såväl privatiseringarna som ansträngningarna för makroekonomisk stabilisering. Det ryska parlamentet har hittills arbetat i bättre ordning och med en fastare vilja till ekonomiskt ansvarstagande än vad många spådde efter valet i december. Även om de mindre länder som valt en mer konsekvent reformstrategi -- som t.ex. Polen, Tjeckiska republiken eller Estland -- visar snabbare och mer uppmuntrande resultat av övergången till marknadsekonomi än Ryssland ännu gör, är ändå kontrasten mellan Ryssland och de länder som valt en mer gradvis övergång påfallande. Ukraina framstår i detta sammanhang som det lika tydliga som tragiska exemplet på vad som riskerar att hända med en ekonomi och ett samhälle som lyssnar till dem som säger att man bör ta ett långsamt och försiktigt avsked av socialismen. Erfarenheten från olika länder visar entydigt att det enda verkligt säkra resultatet av långsammare reformer är en snabbare tillbakagång. Ansvaret för att staka ut den fortsatta vägen ligger hos president, regering och parlament i Ryssland. För oss är det viktigt att ge dem som arbetar för fullföljandet av de politiska och ekonomiska reformerna i Ryssland ett så starkt stöd som möjligt. Det kan göras på olika sätt och på olika nivåer. Låt mig nämna den betydelse jag tror det har att vi utvecklar nära politiska och personliga relationer med den nya generation av politiker som nu växer fram i vårt stora grannland. Här spelar riksdagen och dess partier en betydelsefull roll. Det vi nu ser är hur det i Ryssland gradvis skapas de nya ekonomiska och sociala realiteter som gör det allt svårare att se hur en återgång i riktning mot den gamla kommandoekonomien -- och därmed en varaktig auktoritär restauration -- skulle kunna genomföras. Samtidigt är det uppenbart att de demokratiska partiernas nederlag i parlamentsvalen, tillsammans med en rad förändringar i maktstrukturen, ger anledning till farhågor för framtiden. Det är också tydligt att vi ser en ökad nationalism i rysk debatt och en större tonvikt på s.k. traditionella ryska intressen i Rysslands utrikespolitik. Till en del är detta en naturlig väg. Ryssland är en stor nation med stolta traditioner som har ovärderliga bidrag att ge den europeiska utvecklingen. En rysk vilja att hävda sitt lands ställning behöver inte nödvändigtvis ta sig uttryck som grannarna har skäl att frukta. Från svensk sida vill vi engagera Ryssland i ett samarbete som ger landet en fullvärdig roll i det nya Europa. Ett allt tätare nätverk av ekonomiska, politiska, sociala och kulturella förbindelser i ett alltmer öppet och integrerat Europa är det främsta instrumentet att trygga stabiliteten och säkra freden i vår världsdel. I Östersjöområdet vill vi väva dessa allt tätare nätverk mellan Norden, de baltiska staterna och nordvästra Ryssland. Här välkomnar vi särskilt en roll för S:t Petersburg i linje med denna världstads bästa traditioner. Pierre Schori ställer i sin interpellation frågan om ''Sveriges eventuella agerande i händelse av en rysk inmarsch i Baltikum''. Jag föredrar dock att se problemet ur ett annat perspektiv. Att det föreligger spänningar mellan Ryssland och de tre baltiska staterna är lika uppenbart som förståeligt. Den politiska och ekonomiska frigörelseprocessen har många sidor, och till dessa skall sedan läggas såväl en säkerhetspolitisk spänning som de problem som reses av de stora nya ryska invånargrupper som decennierna av sovjetisk ockupation har fört till dessa länder. Från svensk utgångspunkt är det naturligt att sträva efter att dessa spänningar gradvis kan mildras och att ett förhållande av gott grannskap kan etableras mellan Ryssland och dess tre nya grannar i Östersjöområdet. De baltiska staternas självständighet är ett lika uppenbart som starkt svenskt intresse, på samma sätt som ett gott förhållande mellan dessa och Ryssland är det. Våra möjligheter att påverka denna utveckling skall icke överdrivas. Regeringen har dock strävat efter att utnyttja de möjligheter som i olika sammanhang funnits för att verka i denna riktning. Vi avser att på olika sätt fortsätta det arbetet. Samtidigt vore det naivt att inte inse, att det i det stora Ryssland finns krafter som inte till fullo erkänt de baltiska staternas självständighet, eller som kanske ser en möjlighet att utnyttja spänningar eller t.o.m. konflikter med dessa för att gynna andra strävanden. Den rödbruna revanschismen får vi inte blunda för. Den prövar ständigt sina krafter. Och jag tror att det är viktigt, inte minst för de Rysslands demokrater som dagligen kämpar mot den rödbruna revanschismen, att det görs klart för alla vilka konsekvenser som ett försök att förverkliga ens delar av dess politik gentemot omvärlden skulle leda till. Även i den officiella ryska politiken finns ibland en tendens att betrakta de baltiska länderna som mindre utland än t.ex. Polen, Sverige eller Belgien och att gentemot dem föra på tal åtgärder som vore otänkbara mot andra länder. Vi har vid några tillfällen funnit anledning att reagera mot sådana tendenser. Det är av central betydelse för framtiden att Europas stater klart markerar att de tre baltiska staternas fulla självständighet är lika viktig som varje annan europeisk stats självständighet, och att varje tendens till undergrävande av deras självständighet kommer att ses som en utmaning mot folkrätten och mot principerna för det internationella och europeiska samarbetet i dess helhet. Detta gäller också Sverige. Det är viktigt att göra klart för dem som måhända skulle överväga att tänka i dessa banor att icke heller Sverige skulle stå likgiltigt inför en sådan utveckling. Även om varje situation måste bedömas efter sina förutsättningar, har jag tidigare här i riksdagen erinrat om vår politik under Finlands vinterkrig 1939--1940. Då utfärdade vi som bekant ingen neutralitetsförklaring, och vi drogs inte heller in i den militära konflikten. En avgörande skillnad mellan då och nu är självfallet den styrka som det internationella samarbetet fått genom Förenta nationerna, ESK och inte minst den europeiska unionen med dess framväxande gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Som medlem i EU vore det naturligt att Sverige aktivt strävade efter att bygga upp en gemensam politik för att stärka de baltiska staternas självständighet också i situationer då denna kunde uppfattas som hotad. Jag tror att det är viktigt att den säkerhetspolitiska diskussionen inte viker undan ens inför svåra problem som vårt land kan komma att ställas inför. En sådan diskussion tjänar också syftet att inför omvärlden klargöra den beredskap inför olika situationer som finns i vårt samlade politiska system. Låt mig till sist säga att jag tillhör dem som har en grundläggande, om än avvaktande, optimism, när det gäller såväl reformprocessen i Ryssland som den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöområdet inom den tidsrymd som i dag låter sig överblickas. Det kan inte alls uteslutas att vi kommer att få se hur utvecklingen i bägge dessa avseenden drabbas såväl av bakslag som av kriser och kanske t.o.m. av konflikter. Men det understryker bara den stora vikten av en engagerad, kompetent och väl avvägd svensk politik inför dessa stora och för oss så betydelsefulla omvandlingar. Det har under de senaste åren tillhört de allra viktigaste uppgifterna för svensk utrikespolitik att göra vad vi kunnat såväl för att främja en fortsatt reformpolitik i Ryssland som för att stödja de tre baltiska staternas säkrande av sin fulla självständighet. Jag är övertygad om att dessa uppgifter kommer att kvarstå bland de allra mest centrala för svensk utrikespolitik under kommande år.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret. Det var på det hela taget ett statsministersvar, som sades återge regeringens inställning in corpore. Jag skulle kunna tillägga att statsministerns redovisning i dag också i stora drag täcker in vad vi socialdemokrater anser om utvecklingen i Ryssland och om vårt förhållande till Baltikum och dess folk. Med detta skulle vi kanske ha kunnat avsluta debatten. Men tyvärr har Carl Bildt en benägenhet att följa den bekanta metoden två steg framåt och ett bakåt. Han gör gärna uttalanden som av hans medarbetare, föga moderat, betecknas som linjetal och mycket viktiga. Ofta uppstår efter dessa tal icke desto mindre tolkningstvister och diskussioner. Bakgrunden till mina frågor till statsministern, herr talman, var ju att han tidigare med olika uttalanden sänt ut helt andra signaler än här i dag, som givit upphov till frågor och oklarheter, både här hemma och utomlands, om Sveriges östpolitik. Hans uttalanden om Baltikum har t.o.m. lett till ett officiellt skriftligt bemötande av en av UD:s erfarna folkrättsexperter. Parallellen med det finska vinterkriget ledde tanken fel; militär och moralisk neutralitet blandades ihop. Herr talman! Utvecklingen i Ryssland är den viktigaste faktorn för vår säkerhetspolitik, och de baltiska folken ligger oss nära både geografiskt och känslomässigt. Det är dock tveksamt om någon vinner något på att statsministern själv i privata soloturer aktivt kastar sig in i den ryska inrikespolitiken, som när Carl Bildt deltog i Andreij Kozyrevs valkampanj. Det är lika tveksamt om statsministern skall råda den ryska statsledningen till en ekonomisk politik som han själv inte kunnat genomföra i Sverige. Rysslands öde kan bara avgöras av det ryska folket självt. Men vi kan och skall givetvis stödja demokraterna och reformpolitiken. Vilken väg som demokratiseringsprocessen skall ta är, som vi vet, ett livligt diskuterat ämne. Det pågår något av ett professorernas krig i USA och Europa och även här i Sverige om inriktningen av den ryska ekonomiska politiken. I Ryssland självt är både reformisterna och deras motståndare splittrade om vägvalet. Efter den högerextremistiska och gammelkommunistiska framgången är det angelägnare än någonsin att komma bort från de förenklade föreställningarna om chockterapi. Valet den 12 december och utvecklingen därefter innebar ju nomenklaturans och direktörernas revansch. Ryssland genomlever nu en djup ekonomisk och social kris. Folkflertalets levnadsvillkor är usla, och man känner ett trauma över att ha förlorat ett fosterland och osäkerhet inför vad det nya hemlandet egentligen innefattar. Västländer är frikostiga med förmaningar, men njugga med bistånd. Samtidigt får de mottaga de nyrika ryssarnas flyktande kapital. Och hittills har postkommunismen tyvärr skapat flera obehagliga Al Capone än välbehövliga Henry Ford. Men, herr talman, det är nu som det behövs en intensifiering av reformarbetet. Nu behövs en politik för en social marknadsekonomi. Det är ju det sociala sönderfallet och den dramatiskt sjunkande levnadsstandarden som skapat grogrund för antidemokraternas propaganda och framgångar. Det var i detta läge som Carl Bildt inför världspressen och ryska regeringsföreträdare med emfas förklarade att Rysslands ekonomi behöver mindre av terapi och mera av chock. Till detta kommer statsministerns uppmärksammade uttalanden -- utan föregående samråd vare sig med den egna regeringen eller med oppositionen -- om Baltikum och hans parallell till finska vinterkriget. I dag talar statsminister Bildt inte om mera chock och mindre terapi, och det välkomnar jag. I stället är, säger han, begreppet chockterapi ''vilseledande'' och ''olyckligt''. Det är bra att det blir sagt. Men det gäller att hänga med. Statsministerns förtrogne Anders Åslund, som säger sig längta efter tvåtredjedelssamhället i Sverige, förordar just chockterapi som recept för hela Östeuropa. Bildts partikamrat, utrikesministern, har förklarat att samme Åslund är regeringens främsta bidrag till Rysslands omvandling. I dag talar statsministern om att processen måste förankras i samhället i dess helhet -- det är bra --, att statsmakten skall återupprättas och att ett fungerande socialt skyddsnät skall byggas upp. Ryssland behöver, enligt statsministern, t.o.m. av ''trängande nödvändighet - - någon typ av arbetslöshetsförsäkring''. Det låter mera som socialliberalism och blandekonomi, och det är ljusår från chockrecepten. Herr talman! Få saker torde vara av större betydelse för Sveriges och vår kontinents säkerhet än att Ryssland efter 70 års diktatur och isolering kunde integreras i ett demokratiskt Europa. Vi vill hellre se en demokratisk Gulliver i vår krets än en råbarkad Goliat. För oss i Sverige är det alltjämt en realitet att vi lever granne med en kärnvapenbestyckad koloss på ekonomiska lerfötter med en osäker framtid. Ryssland söker nu sin roll mellan nationalstat och imperiebyggare. Ryssland kommer, oavsett utgången av demokratiseringsprocessen, att vara en stormakt med stormaktens attribut. Ryssland spelar i Bosnien en inte helt tydlig roll. Inte minst mot denna bakgrund måste vi föra en politik mot Ryssland som bygger på eftertanke och största möjliga enighet över partigränserna. Låt oss därför se mera av samråd i riksdagen och mindre av ukaser från Rosenbad. Sveriges östpolitik får inte bli en privatangelägenhet. Ingvar Carlsson har tidigare förgäves försökt få till stånd en partiledaröverläggning om vår säkerhetspolitik. Vi står fast vid det kravet. Sverige behöver en ny strategi för Östeuropa, inklusive Ryssland och Baltikum, en strategi som bör byggas över partigränserna och med stöd av ett framsynt och aktivt näringsliv. Får jag till slut komma med ett förslag till statsministern. Det finns ju ett s.k. Europaråd under statsministerns ledning och med deltagande av samhällets olika grenar. I realiteten är det ett Västeuroparåd. Vore det inte hög tid nu, när EU avtalet är i hamn, att utvidga rådets aktiviteter till hela Europa, med särskild inriktning på den östra delen av vår kontinent?

Herr talman! Jag vill, precis som Pierre Schori, uttrycka min tillfredsställelse med stora delar av Carl Bildts anförande. Det är till 90 % lätt att instämma i det som anförs vad gäller bakgrundsteckning, analys av aktuella problem, uppkomst och framtidsvyer. På ett par punkter vill jag dock markera en avvikande uppfattning. Det gäller det resonemang som förs med anledning av Pierre Schoris fråga om begreppet chockterapi. Det är ett begrepp som inte har lanserats i debatten av illasinnade motståndare till reformpolitiken och utvecklingen i Ryssland, utan som har lanserats av bl.a. Anders Åslund och som kastas fram och tillbaka i en vetenskaplig sandlådedebatt, inte bara i Sverige utan internationellt. Chockterapi står för en snabb omvälvning av ekonomiska system, ett brott med en planekonomi och åtminstone en övergångsfas av oreglerad kapitalism och oreglerad marknadsekonomi. Här gör statsministern i sitt anförande en förenkling, som jag tror är farlig. Det är när han bland orsakerna till dagens problem i Ryssland enbart nämner i första hand kommunismens långa och mörka decennier -- det är vad han anser vara viktigast, och det är säkert riktigt -- och i andra hand osäkerhet om reformkursen. Jag tror att man måste lägga till åtminstone en viktig anledning, och det är att chockterapi -- om vi nu får använda det begreppet -- i sig skapar och medverkar till den situation som har uppkommit, som innehåller ljusa inslag, vilket betonas i statsministerns svar. Man har genomfört val, och det finns glädjande inslag i utvecklingen. Men den bild som dominerar allmänhetens intryck av och information om utvecklingen i Ryssland är chauvinism, udda politiska partier och politiska figurer, social oro och en allmän osäkerhet.

Det är olyckligt om den svenska regeringens politik förknippas med den här typen av destruktiv ekonomisk politik, en politik som lägger grunden för auktoritära rörelser.

Jag instämmer fullt ut i beskrivningen av hur vi bör se på de baltiska staterna. Men det är olyckligt om den svenska politiken skulle förknippas med någon form av Finlandsaktivism. Det som nu måste ligga till grund för den svenska politiken är det som sägs på s. 9 i detta skriftliga svar, nämligen att det finns nya internationella kanaler, ett starkare FN och ESK och ett svenskt agerande inom den europeiska unionen, om folkomröstningen skulle leda till ett medlemskap. Detta skall lyftas fram. Det skall inte göras en tillbakablick på en historisk situation som är helt annorlunda jämfört med den vi står inför i dag och som givetvis är helt annorlunda jämfört med den situation som vi kommer att stå inför i framtiden.
Herr talman! Jag vill utnyttja detta tillfälle till att ställa en fråga till statsministern. Det är en fråga som jag har ställt tidigare i en debatt med utrikesministern. Jag tyckte inte att jag fick ett tillräckligt bra svar, men det kan bero på att hon ansåg att det var statsministern själv som skulle besvara frågan. Före jul läste jag en artikel där statsministern uttalade sig ganska reservationslöst för att Ryssland skulle bli medlem i Europarådet. Som delegat i Europarådet är jag angelägen om att den svenska ståndpunkten bör vara den att vi i princip är positiva till att Ryssland kommer med i denna gemenskap, men vi får inte vara defensiva och förbehållslösa.

Detta gäller dels innan Ryssland kan bli medlem, dels efteråt. I dag finns det nämligen många oroväckande tecken när det gäller kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Det sker godtyckliga arresteringar. Rättsväsendet är till stor del i upplösning och delvis korrupt. Det sker övergrepp mot medborgarna. Jag vill nämna ett exempel på hur inhumant samhället är. Över 600 människor är dödsdömda. Dödsstraffets avskaffande är en viktig angelägenhet, men det viktigaste är att agera för rättssäkerheten och demokratin.
Herr talman! Låt mig börja med att instämma i det som Hans Göran Franck sade. Det går ganska snabbt. I den mån något uttalande av mig har varit oklart har det varit ofullständigt refererat. Jag har i andra sammanhang gjort klart att vi önskar Ryssland som medlem av Europarådet men att kriterierna gäller lika för Lichtenstein, Det är en fundamental princip. Det har samband med att det är skyddet av de individuella medborgerliga rättigheterna som står i centrum. Så till frågan om Baltikums självständighet och vad vi kan göra för att också i besvärliga lägen, som vi inte kan utesluta, ge allt det stöd som det svenska folket vill. Jag skall inte dölja att jag har varit litet förvånad när jag i den offentliga debatten har tagit del av hur Pierre Schori vid ett flertal tillfällen har kritiserat regeringen och mig för att vi har varit alltför engagerade i Rysslands demokratiseringsprocess, Rysslands demokrater och Baltikums självständighet. Jag vill göra klart att det är ett engagemang som inte bara är ett ''vackert-väderengagemang'', utan det gäller också i andra tider. För mig har det alltid varit en självklarhet att tala om demokrati i Ryssland. Det var det även på den tiden då Sovjetunionen och det sovjetiska systemet på sina håll uppfattades som sakrosankt. Jag talade också om frihet i Estland, Lettland och Litauen när de länderna var föremål för mycket hårda attacker i denna kammare -- jag tycker mig se Sture Ericson här inne. Nu är vi i en ny situation. Jag vill ta fasta på den. Om Pierre Schori säger att mitt interpellationssvar också kan gälla för Pierre Schori och därmed också för socialdemokratin är det självfallet bra. Det är ett framsteg. Det innebär att vi enigt kan sända signalen till omvärlden att Sverige, om någonting skulle inträffa, icke kommer att krypa in bakom likgiltighetens eller den formella neutralitetens skal. Vi är engagerade. Jag håller gärna med Rolf Nilson när han pekar på den del i interpellationssvaret som gäller den betydelse som Förenta nationerna, ESK och den europeiska unionen har. Men det är klart att det inom dessa organ blir vår uppgift att fungera som en väckarklocka och föra en aktiv talan som inte är förenlig med det som vi tvingades göra 1940. Jag tror att vi alla inser att realpolitiken inte gav mycket val, men vi känner nog fortfarande litet skam inför det som inträffade då och vad som inträffade eller inte inträffade under alla de tystnadens decennier då det i Sveriges riksdag talades mycket högt om det som låg långt borta men knappt talades alls om det som låg nära. Om vi har uppnått detta är jag tacksam. Om Pierre Schori sedan säger att det har varit Carl Bildts privatpolitik så bjuder jag på det. Det som en gång var Bildts privatpolitik har tydligen blivit Sveriges allmänpolitik. Det kan jag inte gärna klaga över. Så till inställningen till reformpolitiken i Ryssland. Jag har alltid kritiserat begreppet chockterapi som felaktigt, framför allt eftersom det inte är en korrekt beskrivning. Den politik som har förts i Ryssland har varit vacklande och delvis osammanhängande. Det är lätt att konstatera att de länder som har fört en mer konsekvent reformpolitik och tagit ett snabbare avsked från socialismen också har haft en bättre ekonomisk utveckling. I dag går Polen mot en uthållig tillväxt på 4--5 % per år. IMF bedömer att tillväxten i Estland kommer att ligga på 7 % per år. Tjeckiska republiken börjar närma sig mycket imponerande tal. Tjernomyrdin sade häromdagen att Ryssland har nått botten och förmodligen är på väg upp. Jag tror att han har rätt. Men i de länder som beslutar sig för en svagare reformpolitik, t.ex. Ukraina och Rumänien, blir förfallet mycket större. Klä inte motståndet mot den snabba reformpolitiken i sociala kläder! Det finns ingenting som är så osocialt i dessa länder som att bromsa reformerna. Det innebär bara inflation -- hyperinflation. Det innebär bara att man sitter kvar i det gamla eländet. Jag kan spetsa till det litet; ni kan stryka det ur protokollet sedan om ni tycker att det är alltför polemiskt. Det är socialismen som är det verkligt osociala systemet. Det har erfarenheten visat. Ju snabbare man tar avsked från denna socialism, desto mer ger politiken uttryck också för ett långsiktigt socialt ansvarstagande. Pierre Schori var inne på frågan om i vilken utsträckning vi skall diskutera den ekonomiska politiken i t.ex. Ryssland. Jag tror att vi skall diskutera den på samma sätt som vi diskuterar den ekonomiska politiken i Storbritannien. Jag påminner mig att socialdemokraterna då och då har haft åsikter om den. Det är i princip inte fel. Dessutom upplever jag att ryska företrädare gärna ser ett utbyte av åsikter, erfarenheter och synpunkter. När den europeiska utvecklingsbanken hade sitt årsmöte i S:t Petersburg i början av veckan noterade jag att premiärminister Tjernomyrdin explicit välkomnade bl.a. det som Anne Wibble hade att säga om vikten av den konsekventa och radikala reformpolitiken. Det anförandet höll hon icke bara som företrädare för Sveriges regering utan också som företrädare för den europeiska utvecklingsbanken och därmed också för en europeisk konsensus kring dessa frågor.

Herr talman! Jag tänker bara uppehålla mig vid reformpolitiken. Avgörande för att en reformpolitik skall kunna vara framgångsrik är att den är förankrad hos befolkningen. Varje insats, led, del eller moment behöver inte vara förankrad. Helheten måste dock vara begriplig, så att man kan förstå sammanhangen. I utvecklingen i Ryssland tycker jag mig se en bristande förankring och en bristande förståelse för reformpolitik. Det har lett till drömmar om att det var bättre på kommunismens eller på tsarens tid. En sådan ekonomisk politik är farlig. Den exploateras av politiska krafter -- de gamla makthavarna och nya politiska stjärnskott av olika typ. Det är min övertygelse att sociala inslag i en reformpolitik inte utgör ett hot mot den politiken. De är snarast en förutsättning för att reformpolitiken skall lyckas väl med så litet smärta som möjligt. En omställning är alltid smärtsam. Det gäller framför allt en sådan här stor omställning som det nu är fråga om. Man kan glädja sig över att det ryska folket börjar få möjlighet att själv välja sin egen väg. Jag tycker att de främsta svenska insatserna skall göras för att underbygga och stärka den möjligheten. Man kan lära av våra historiska erfarenheter hur man kanaliserar intressen. Ryssarna har inte haft en chans att göra sådana erfarenheter.
Herr talman! Jag tror att den som är uppmärksam på de förhållanden som vi diskuterar noterar att statsministern använder den teknik som jag åberopade. Han tar två steg framåt och ett tillbaka, och sedan säger han att alla har anslutit sig till hans linje. Det var för övrigt Lenin som instiftade den principen. Jag rekommenderar inte att någon skall följa den linjen. Jag är nöjd med det svar som statsministern har gett i dag. För att få ett sammanhållet, välskrivet svar som är noga övervägt och dessutom förankrat i regeringen måste man alltid ställa en interpellation när det gäller viktiga frågor. De andra uttalandena, särskilt de om Baltikum, hade regeringskollegerna inte sett. Statsministern har också tagit ett steg tillbaka när det gäller chockterapin. Det har naturligtvis skett efter den bedövande kritik och de invändningar som har kommit från hela världen. Fru talman och jag besökte Washington i december. Där fick vi höra ledande republikanska och demokratiska företrädare kritisera chockterapin. Kritik har bl.a. kommit från påven, Kissinger och Solzjenitzyn. Det är alltså inte så konstigt att man backar i den här frågan. Det gäller alla utom Anders Åslund. Om man går djupare in i frågan finner man att det inte är så enkelt som statsministern säger att det har gått bra i alla länder där man har gått snabbt fram. Som exempel kan vi ta Kina och Vietnam, som statsministern nyligen har besökt för att inhösta frukterna av svensk Vietnampolitik för näringslivet. I dessa båda länder har man gått gradvis framåt utan att öppna för en utbredd social misär, vilket kan bli följden av en chockterapi. När det gäller Baltikum är attityden densamma. Jag medger att hela Sverige har ett solkigt förflutet beträffande Baltikum. Genom det erkännande som samlingsregeringen gjorde satt vi i en svår situation. KGB var dessutom effektivt, och järnridån var ganska ogenomtränglig. Från det ögonblick när det uppstod en chans, när Gorbatjov släppte efter, utnyttjade vi och den förra regeringen de möjligheter som fanns. Vi var de första som öppnade ambassader i Baltikum. Vi har nog alla bidragit till att vara vänner och vakthållare. Jag tror inte att Carl Bildt skall försöka göra sig till en ensam vit riddare därvidlag. När en statsminister sänder signaler utåt är det viktigt att han tänker på vad han säger och gör. Han kan ha lust att kasta sig in i olika debatter, och det skall han naturligtvis göra. Om de signaler man sänder ut i viktiga säkerhetspolitiska frågor inte är underbyggda med samråd, kanske inte ens i den egna regeringen, kan de ändå utomlands uppfattas såsom utgörande hela Sveriges linje. Det var så det hela uppfattas på en rad regeringskanslier och redaktioner.
Herr talman! Låt mig konstatera att det efter dagens debatt också är hela Sveriges linje.

De såg mycket förvirrade ut. Det lät som om det trodde att det åter var 1940 och att det skulle gå att upprepa 1940-års politik i den moderna världen. Om vi har lämnat det bakom oss är det mycket, mycket bra. Jag skall inte strö alltför mycket salt i såren. Det är ganska onödigt. Det blir dock litet för mycket när Pierre Schori framställer socialdemokratin som en bärare av arbetet för de baltiska ländernas självständighet. Jag skall inte besvära kammaren med uppläsningar av citat. Vi kan bara minnas den moraliska kollapsen för en stor del av den utrikespolitik ni hade byggt upp som inträffade när Sten Andersson var på resa i öster 1989. I Moskva talade han ''oss socialister emellan''. I Tallinn, Riga och Vilnius förmedlade han budskapet att de baltiska länderna aldrig har varit ockuperade och att de inte vill bli självständiga. Det var en moralisk kollaps som det tog ganska lång tid för er politik att hämta sig ifrån. Er politik har dock utvecklats, och det är bra. Även jag är intresserad av att bygga en nationell konsensus kring en politik för den moderna tiden med utgångspunkt från framtidens, inte dåtidens, krav. Jag välkomnar socialdemokratin i ett engagemang för Rysslands demokrati och de baltiska staternas självständighet. Kan vi stå eniga i det fallet är det en tillgång för Sverige men också för Rysslands demokrater och framför allt för de baltiska nationerna. Pierre Schori hade ett konkret förslag, nämligen att Central och Östeuropa. Europarådet är nu upplöst. Det var ett sätt att följa EG förhandlingarna. Jag var inte särskilt förtjust i det rådet. Jag tror att jag sade det i Utrikesnämnden när rådet tillsattes under den föregående regeringen. jag tyckte inte att Europapolitiken skulle diskuteras i alltför slutna sammanhang. I vissa sammanhang har jag inget emot korporativistiska sammanslutningar, men jag har svårt att se vad de egentligen har på det utrikespolitiska området att göra. Jag vill hellre ha en öppen och fri debatt i Sveriges riksdag än korporativa, slutna församlingar under statsministerns ordförandeskap. Jag skall också säga något kortfattat om rådgivare. Pierre Schori tycker illa om Anders Åslund. Det må väl vara hänt. Jag tror dock att det finns många, många fler i världen som respekterar Anders Åslunds omdömden och bedömningar om utvecklingen i rysk ekonomi och i det ryska samhället än de som respekterar Pierre Schoris bedömningar. Jag erkänner gärna att Anders Åslund tillhör mina rådgivare. Han är inte den enda. Det finns många andra som jag med stolthet gärna räknar in i denna krets. Jag tror inte att det skulle skada om Pierre Schori också ibland lyssnade på de ekonomer som faktiskt har studerat vad som händer i dessa samhällen. Om reformpolitiken vill jag bara upprepa vad jag sagt. Jag står fast vid allt jag tidigare sagt om den. Det är alldeles uppenbart att det som snabbast leder till framgång är en snabb och bestämd politik som avvecklar det gamla systemet. Exemplen Polen, Estland och den Tjeckiska republiken är mycket talande, och för all del också exemplet Ryssland. Låt oss inte underskatta den utveckling som faktiskt sker och har skett i Ryssland under fredliga former. De sociala problemen är till större delen orsakade av att man fortfarande har det gamla kvar. Man ger jättelika subventioner till jättelika militärindustrier som producerar absolut ingenting. Detta betalas med underskott som ger inflation, som tar pengar ur de stackars pensionärernas fickor och tvingar människor ut i social misär. Det är det gamla systemet som ger den sociala misären. Reformpolitiken lägger grunden för ett företagande som kommer att bygga ett nytt välstånd. Den jämförelse med Kina som Pierre Schori gjorde är kanske något haltande eller okunnig. Den ekonomiska reformkursen i Kina har varit mycket bestämd. Men att säga att det inte finns social misär i Kina är nog, får jag säga, ett ganska djärvt påstående.